Herr talman! Kopparbergs län är en landsända vars näringsliv av tradition har varit förankrat i skog och malm, de svenska näringar som i stor utsträckning vårt välstånd byggt på. Nu sviktar våra basnäringar. Det är svårt att få avsättning för våra skogsprodukter. Permitteringarna och hoten om nedläggning är många inom gruvnäringen och järnoch stålindustrin. Från oss som bor inom ett län, där många företag vill vidta drastiska åtgärder, måste än en gång ställas krav om ingripanden från statsmakternas sida. Jag tror inte på att vårt lands råvaror skulle sakna framtid. Det måste nu ske en planering inför framtiden, så att våra basnäringar även framgent kan leva vidare som garant för landets välstånd. Samhället måste ta ett avgörande ansvar, men detta måste delas av de företag som under så många år kunnat ta ut stora vinster från sina industrier. Nu ställs deras ansvar på prov, samtidigt som de anställda måste få ett avgörande inflytande på hur framtiden skall utformas i företagen. Svensk järnoch stålindustri måste räddas och jobben garanteras på de orter som i dag är helt beroende av dessa näringsgrenar, och de anställdas inflytande måste i framtiden garanteras. Jag är helt övertygad om att de anställda känner ett stort ansvar för de företag där de arbetar och är intresserade av att långsiktigt garantera företagens existens. När ett företags framtid skall avgöras får inte bara aktieägarnas vinst tillmätas betydelse utan också samhällsansvaret liksom de svårigheter en företagsnedläggning kan förorsaka den ort — och självfallet de anställda — som berörs. Framtiden kräver av oss att vi tror på den och siktar framåt, även om den på många sätt ser mörk ut. Det krävs en planering och en satsning på framtiden så att jobben kan garanteras. För drygt ett år sedan hade jag en interpellationsdebatt med industriminister Åsling med anledning av svensk skinnindustris situation. Jag kunde vid det tillfället konstatera att skinnindustrin befann sig i en oroväckande utveckling och att stödåtgärderna var mer inriktade på övriga tekonäringar. Det finns anledning att än mer nu ett år efteråt understryka behovet av kraftiga åtgärder för att rädda svensk skinnindustri. Hela tekoindustrin har en svår situation, men jag vill påstå att skinnindustrin är värst utsatt och befinner sig i ett mycket allvarligt läge, eftersom importökningen fortsätter och man uppenbarligen inte från regeringens sida är beredd att vidta några åtgärder som förändrar situationen. Jag har visserligen inte hunnit att noggrant studera den nya tekopropositionen, nr 1977/78:42, men det förefaller som om man inte heller där är beredd att vidta kraftåtgärder för skinnindustrin när nu förslag läggs fram om att trygga tekoindustrins framtid. Jag skall emellertid studera propositionen noga och förbehåller mig rätten att återkomma motionsvägen. I ett tidningsreferat för några veckor sedan sade sig handelsminister Staffan Burenstam Linder inte se några möjligheter att begränsa importen av skinnkläder, och han hänvisade i det sammanhanget till att skinnet inte omfattas av multifiberavtalet. Detta förefaller han i stort sett stå fast vid även nu i samband med att det nya stödpaketet för tekoindustrin har presenterats. Min uppfattning är den att omedelbara importbegränsningar måste till om svensk skinnindustri skall kunna överleva. Jag anser samtidigt att vi från ren beredskapssynpunkt behöver svensk skinnindustri och det kunnande den representerar. Upprätthållandet av den alliansfria utrikespolitiken kräver bl.a. en god försörjningsberedskap. Vi måste inom totalförsvarets ram upprätthålla en försörjningsbalans då det gäller hela tekoområdet och speciellt skinnindustrin. En ytterligare nedskärning av skinnindustrin skulle vara mycket olycklig från både sysselsättningsoch beredskapssynpunkt. Vi har inte råd att hålla oss med den högsta importen per capita av textilvaror och skinnkläder i världen. Det räcker nu inte att stödja vår egen industri, det krävs därutöver importrestriktioner eftersom utvecklingen inom hela tekoområdet snabbt försämrats. Importhandeln har ökat kraftigt under de senaste åren. Den ökningen har skett framför allt från ett begränsat antal länder i Asien med låga löner. Situationen för svensk skinnindustri är så allvarlig att jag anser att omedelbara åtgärder måste omfatta både stödåtgärder och importrestriktioner. Det nuvarande stödet till tekobranschen — bidrag om 15 kr./timme och anställd över 50 år — bör slopas och ersättas med åtgärder som riktar sig direkt till de företag som har problem. Under inga som helst omständigheter bör bidraget utgå till personer och företag som sysslar med importerade varor. Det får då en direkt negativ effekt och motverkar svensk tillverkning i stället för att stimulera den. Vi måste nu bestämma oss för vilken nivå och omfattning svensk tekoindustri skall ha i framtiden. Utifrån det måste sedan stödet utformas. För att ge företagen möjligheter att planera för framtiden måste förmånliga krediter ställas till förfogande. Konkret vill jag med bestämdhet hävda nödvändigheten av att svensk skinnindustri överlever, den måste överleva från såväl beredskapssom näringsoch regionalpolitiska synpunkter. Skall detta kunna ske krävs insatser i form av både importbegränsningar och stödåtgärder. De stödåtgärder som skall sättas in måste dock förändras så att inte importerade varor får samma stöd som de som tillverkas i landet. Därutöver måste påslaget i detaljhandelsledet förändras så att inte en redan dyr vara blir ännu dyrare genom procentpåslag. Jag vill ta upp och starkt kritisera en händelse under den senaste tiden, där ett företag i skinnbranschen erhållit stöd från en företagareförening för att flytta från det inre stödområdet till en helt annan del av landet. Samordning och kontakter mellan regionala organ får inte vara sådana att regional balans försvåras och arbetstillfällen i det inre stödområdet flyttas med hjälp av samhällets organ. Vi måste skapa helt andra kontrollmöjligheter, där facket och dess synpunkter får ett avgörande inflytande. Borgarnas löften om regional balans är man tydligen helt beredd att sopa under mattan och låta företag flytta från det inre stödområdet till andra delar av landet i stället för tvärtom, som borde vara naturligt om företag flyttar under en besvärlig lågkonjunktur. En annan fråga som berört mig mycket illa och som jag inte kan undvika att ta upp vid ett tillfälle som detta är SJ:s agerande utifrån, som det sägs, ”regeringens beslut att minska anslaget till de ersättningsberättigade järnvägsdelarna”. Här handlas nu på så sätt att allmänhetens service skall försämras genom att man stänger en del stationer vissa tider på dygnet. Vad jag känner till rör det sig om tre fall bara i mitt eget län. Nu har vi en borgerlig regering som gett många löften om att förbättra kollektivtrafiken, och vad blir resultatet? Jo, försämringar som drabbar både service och trafiksäkerhet för i första hand glesbygdens människor och dessutom försämrade arbetsförhållanden för vissa av de anställda. Jag vill exemplifiera detta med vad som nu håller på att hända med Västerdalsbanan, en bana som jag personligen har agerat för vid flera tillfällen. Man är nu beredd att försämra bemanningen vid järnvägsstationen i Malung, som är ändstation, så att ingen bemanning skall finnas där på kvällarna. Detta innebär för resenärerna och för de människor som eventuellt skall möta resenärerna vid tåget, att man inte kan få några som helst besked om förseningar och annat, som det kan vara av intresse att få besked om. Och resenärer som kommer till stationen på kvällen under vintern, när det har snöat, får kliva ut på en snöig perrong. Dessutom måste trafiksäkerheten bli sämre, inte minst vintertid när älgolyckorna är mycket vanliga. Man är sålunda beredd att drastiskt försämra förhållandena för att på det sättet tjäna in en anställd. Nog måste det vara på lång sikt man gör detta, för vad det i verkligheten rör sig om är två timmars effektiv arbetstid per dag för en anställd. Det måste vara så att man har bestämt sig för att ta detta steg som en första åtgärd i syfte att försämra servicen, för att sedan kunna lägga ned persontrafiken helt. Efter alla löften som givits från borgerligt håll om satsning på kollektivtrafiken och insatser för att stimulera människorna till kollektivt åkande hade man inte trott att åtgärder omedelbart skulle vidtas, som innebär sämre service och trafiksäkerhet för resenärerna och sämre arbetsförhållanden för de anställda. Det blir tydligen mindre service och sämre trafiksäkerhet av de borgerliga löftena om satsning på kollektivtrafiken.

Herr talman! Flera anföranden under denna allmänpolitiska debatt har kretsat kring frågor av följande slag: Vad är det egentligen för sjukdom som svensk ekonomi råkat ut för? Eller är det t.o.m. flera sjukdomar? Det finns all anledning att ställa de frågorna. Svaren kan hjälpa oss att friskna till, och det fortare än annars. En del av det onda ligger nog mest på ytan och, menar jag, kommer att gå över så småningom. Annat ligger djupare och kräver rejäla operationer. Till de senare fenomenen hör den statliga politiken för näringsliv och sysselsättning. Den har länge varit inriktad på att konservera i stället för att förnya. Det menar jag är en av de grundläggande orsakerna till de ekonomiska problem som vi i dag har att brottas med. Vi har alltför länge levt på minnen från fornstora dar för svensk industri.

Välståndsutvecklingens drivfjäder har rostat sönder i en politisk debatt, där lönsamhet och enskilt initiativtagande inte längre har varit lika gångbara som tidigare. Handlingskraften i den decentraliserade beslutsprocess som tidigare gav oss nyföretagande och nya produkter, som efterfrågas på den ständigt föränderliga marknaden, har förlamats av det ekonomiska och byråkratiska motståndet från det samhälleliga etablissemangets sida. Ibland ser det ut som om den statliga politiken för näringsliv och sysselsättning har glömt bort att hälften av de anställda i vårt näringsliv arbetar i den mindre företagsamheten. Där finns ofta den utvecklingskraft som kan ge oss den bättre ekonomi och sysselsättning som vi ropar efter. Men då måste vi ge denna utvecklingsbara företagsamhet stimulans för sin inneboende initiativförmåga. I stället för att förnya har näringspolitiken ofta konserverat. Det är i och för sig naturligt att en utvecklingshämmad näringspolitik i första hand tar till subventioner för att få hotade branscher och företag att överleva, då gamla invanda konkurrensfördelar går förlorade. Självfallet måste företag och samhälle ta sitt ansvar för den produktion som är på utgående, men inte för att konservera utan för att förnya. Det blir något av Döbelns medicin att villkorslöst ösa in skattebetalarnas pengar i en produktion som inte har någon framtid. Den statliga politiken för näringsliv och sysselsättning måste i första hand vara inriktad på att med generella åtgärder stödja den företagsamhet och den produktion som efterfrågas och därmed är lönsam. Sysselsättningen får inte bli ett självändamål. Vi får inte glömma bort att det slutliga syftet med all produktion egentligen är konsumtion, att tillgodose en efterfrågan, ett behov. Det handlar inte bara om att skapa ”arbete åt alla”. Det måste också vara ”meningsfullt arbete åt alla”. Herr talman! Ju effektivare vi blir i att med generella åtgärder för bättre lönsamhet och enskilt initiativtagande producera vad som efterfrågas och ingenting annat, desto mer resurser får vi över för den offentliga sektor som med rätta kräver alltmera av oss. Med det lönsamhetstänkandet, med det synsättet på produktion och sysselsättning blir det naturligt att hävda exempelvis att det är mera produktivt, mera meningsfullt, att vårda en gammal, sjuk människa än att bygga en stor båt som inte efterfrågas. Arbetet för att komma till rätta med de ekonomiska svårigheterna av mera kortsiktig karaktär får inte hindra oss från att lägga fast den mera långsiktiga färdriktningen. Lönsamheten — detta att i största möjliga utsträckning göra vad som behövs, vad som efterfrågas och ingenting annat — måste åter komma till heders i det politiska arbetet för näringsliv och sysselsättning. Herr talman! Främsta försvarslinjen mot arbetslöshet är bärkraftiga, lönsamma företag.

Herr talman! Då utredningen om skolans inre arbete presenterade sitt betänkande för drygt tre år sedan uppstod en livlig debatt om de förslag utredningen lade fram. De flesta debattörerna delade det synsätt som låg till grund för utredningens förslag, men åtskilliga kritiserade utredningens slutsatser. Vissa förändringar gjordes också i propositionen, och SIA-reformen beslöts sedan i bred politisk enighet. Debatten om SIA har dock inte upphört. Få reformer har blivit föremål för så många missuppfattningar och så mycket betänkligheter. Med anledning av de många uppseendeväckande rubriker i massmedia som under det senaste året påstått att SIA skulle stoppas, skulle uppskjutas, kommer att medföra stora, vid riksdagsbeslutet försummade, kostnader osv. finner jag det angeläget att inför riksdagen klargöra det faktiska läget just nu. Låt mig först erinra om vad förkortningen SIA betyder — skolans inre arbete. Det är därför olyckligt att man så ofta sätter likhetstecken mellan SIA och den samlade skoldagen. Vad det handlar om är en långt mer djupgående förändring av skolans hela verksamhet; det handlar om en förändring av vardagen i den enskilda skolan, av samspelet mellan skolans ledning, skolans personal och eleverna, samspelet med hemmen och med det omgivande samhället. Det är hög tid att nu allmänt börja diskutera hur denna förändring skall ske i varje enskild skola. Vi måste diskutera frågor som rör arbetets uppläggning, metodfrågor, anpassning av undervisningen till varje enskild elevs förutsättningar och behov, breddning och fördjupning av skolans studieoch yrkesorientering, den friare resursanvändningen. Det är ute i kommunerna, i de enskilda skolorna, som förändringen skall ske. Men riksdagsbeslutet innebär inga nya krav på kommunerna, inga centrala diktat som säger att verksamheten måste ändras — den verksamhet som fungerar bra bör fortsätta, men annat kan behöva ändras, mycket eller litet, efter de behov som finns eller uppstår och efter de resurser som står till buds. Vad beträffar den samlade skoldagen har det i riksdagsbeslutet klargjorts att ett genomförande av samlad skoldag helt avgörs av kommunerna själva, utifrån elevernas behov och kommunernas resurser, ekonomiskt, personalmässigt och lokalmässigt. Det bör här understrykas att de fria aktiviteterna inte bör utformas som en dyrbar hobbyverksamhet. Enligt SIA-utredningen kan fria aktiviteter ha ett högst varierande innehåll.

Jämsides med den kursbundna kunskapsförmedlingen skall skolan med de fria aktiviteterna främja elevernas allsidiga personlighetsutveckling. Låt mig också beröra de ekonomiska förutsättningarna för SIA-reformen. I samband med beslutet 1976 uttalade riksdagen att skolan nu inte kunde påräkna ytterligare resurstillskott. Vad som framöver skulle kunna ges av reformutrymme för utbildningsområdet skulle falla på förskolan och vuxenutbildningen. Det är alltså inte så att regeringen sviker skolan och SIA-reformen, då nya resurser inte tillskjuts. I realiteten torde dock en viss kostnadsökning uppstå. Det nya statsbidragssystemet för grundskolan torde innebära vissa, men relativt begränsade, kostnadsökningar. De sammanhänger främst med att förenklingar och schabloniseringar kostar pengar, då man har målsättningen att ingen kommun skall behöva få det sämre än i dag. Tanken bakom det nya statsbidragssystemet är ju att en friare resursanvändning — minskad detaljstyrning — skall medföra en effektivare resursanvändning och ett bättre resultat. De kommunala resurser som i dag avsätts för barn och ungdom torde dessutom kunna användas mera effektivt genom en ökad samverkan över nämndgränserna. En promemoria om det nya statsbidragssystemet har just varit ute på remiss till bl.a. samtliga kommuner i landet för att vi skall kunna bilda oss en uppfattning om vilka konsekvenser det får i varje enskild kommun. Under remissbehandlingen har viss kritik framförts, framför allt från de tre storstadskommunerna, som anser att de kommer att förlora ekonomiskt på det nya systemet. Jag har denna vecka sammanträffat med representanter för dessa kommuner, och vi har tillsammans gått igenom och klarlagt de frågor som av kommunerna uppfattats som problematiska. Proposition kommer att föreläggas riksdagen i början av nästa år. Utformningen av medinflytandet i skolan är föremål för överläggningar mellan utbildningsdepartementet och olika organisationer med anknytning till skolan. Om några veckor kommer en promemoria att sändas ut på remiss. Också i den frågan kommer proposition att föreläggas riksdagen under våren. Frågan om rätt till ledighet från skolan för deltagande i föreningslivet är föremål för analys i utbildningsdepartementet. Förhandlingar pågår mellan statens avtalsverk och lärarnas fackliga organisationer om ett arbetstidsavtal för lärarna. I arbetstidsavtalet kommer bl.a. frågan om tid för kollektivt arbete att regleras. När avtalet träffats — jag utgår ifrån att förhandlingarna skall vara avslutade i god tid före reformens ikraftträdande — får lärarna en garanti för att de inte skall belastas med ytterligare arbete på grund av SIA-reformen. Skolöverstyrelsens läroplansöversyn beräknas vara klar i december detta år. Förslaget går sedan ut på remiss. Jag räknar med att riksdagen får ta ställning till förslaget under 1978 77. Den för lärare och övrig personal gemensamma arbetslagsfortbildningen kommer i gång till våren. Jag kan ytterligare nämna att skolinformatörsutbildning pågår och att kommunerna har planerat SIA-information på studiedagar under läsåret. Vidare har elevorganisationerna fått särskilda medel till SIA-information. Jag vill också tillfoga att vi hösten 1976 har ökat intagningarna till speciallärarutbildningen. Från i vår kommer dessutom lärare att kunna få tjänstledigt för att genomgå arbetslivsorientering. I många kommuner sker redan en omsorgsfull planering inför SIA reformen, och på flera håll arbetar man redan i SIA:s anda. Någon har sagt att det tar 20-30 år innan idéer på skolans område slår igenom. Låt mig nu avslutningsvis få citera skolkommissionen — den är snart 30 år gammal. ”De lokala skolmyndigheterna — och därvid förutsätts samverkan mellan skolstyrelse, rektorer, lärarkollegier, målsmannaföreningar och lärjungeorganizationer — bör tillerkännas rätt att efter egna behov ordna de lokala skolförhållandena och utforma skolans inre liv. Endast genom att tillerkännas tillräcklig frihet — även frihet att göra misstag och ändra uppfattning — kan skolan bli en levande skola.” Skolkommissionens tankar får nu genomslag i praktisk verklighet genom SIA-reformen.

Herr talman! Låt mig börja med att tacka statsrådet Mogård för att riksdagen har fått den här redovisningen av läget just nu i SIA-förberedelsearbetet! Jag tror det är viktigt att det också får ske från denna talarstol och inte bara på andra håll ute i landet. Jag vill också gärna säga att jag i stort instämmer i vad som sades. Jag tror det är viktigt att slå fast att riksdagen är samstämmig i SIA beslutet. På en punkt dock en liten protest, nämligen mot Britt Mogårds sätt att nu förringa föreningslivets insatser under skoldagen. Jag menar att det är en viktig punkt i de ursprungliga tankarna vilken inte får förfuskas. Sedan får vi återkomma till diskussionen om statsbidragen, om en demokratiserad beslutsprocess osv. under våren, när de detaljerade förslagen kommer. SIA-debatten är ju ett exempel på hur intensiv skoldebatten kan bli och hur många som kan delta i den debatten. Få verksamheter är som skolans utsatta för ständig debatt och kritik både utifrån och inifrån. Det är lätt att finna felen — för mycket teoretisk undervisning, för liten verklighetskontakt, eleverna passiviseras och får inte lära sig att ta sitt ansvar, för mycket konkurrens osv. De konstruktiva lösningarna är dess värre inte lika vanliga. Kritiken är också motstridig. Ibland är den egentligen ett förtäckt sätt att ta avstånd från grundskolans mål om en utbildning för alla. Även om riksdagen formellt sett fattat eniga beslut om skolans mål och riktlinjer har det visat sig att det i vida borgerliga kretsar är mest en läpparnas bekännelse. Man har utgått från att verkligheten är trögrörlig och att skolans utveckling alltid har hållits tillbaka av tunga ankare i det skoltraditionella — att leva upp till målen var inte avsett i alla kretsar. Det är de kretsarna som sjunger lovsånger om säranordningar för s.k. praktiska elever och teoretiska begåvningar, om att ta vara på ”eliten”, om konkurrensens välsignelsebringande betydelse, om den gamla tidens ordning. Jag tycker det är välgörande om luften kan rensas i den skolpolitiska debatten i stället för att vi sopar den här typen av åsiktsskillnader under mattan och alla stämmer in i en unison kör om ”barnens bästa”. Ett annat slags kritik av skolan rymmer en progressiv otålighet. Man säger att den skola vi har är alltför långt från målen för skolan — och det är sannerligen sant. Skolans sätt att fungera måste alltså förändras. Den måste bli en skola för alla, där skolarbetet också är meningsfullt När skolan kritiseras är det i allmänhet det inre arbetet — arbetssättet snarare än organisationen — som tas upp. Likväl är det främst de organisatoriska ramarna som behandlas i de politiska besluten. Det är sådant som kräver omedelbara politiska beslut i de olika organen, och det är sådant som vi som är politiskt verksamma har lättast att greppa om. Målfrågor, arbetssätt och innehåll är mycket svårare att hantera i den politiska processen. Men om förändringar av det inre arbetet i skolan skall kunna komma i gång måste också vi politiskt verksamma delta i den debatten och försöka konkretisera våra önskemål. Vi måste göra klart för oss vilken skola vi vill ha och vad som behövs för att förverkliga de mål vi ställer upp. Detta borde vara en självklar utgångspunkt i förberedelserna för den förnyelseprocess som SIA-reformen kan starta om personal, elever, föräldrar, representanter för arbetsliv och föreningsliv samt alla andra skolansvariga och skolintresserade vill ta chansen. Även den diskussion om betygen som nu förs på grundval av betygsutredningens betänkande, som nu är ute på remiss, borde få oss att ställa frågorna: Hurdan skola vill vi ha: konkurrens eller samarbete och solidaritet, stimulans till de ”bättre” — utslagning för de ”sämre”? Vad skall bedömas i skolan: eleven eller skolan? Skall vi ha en urvalseller en tillvalsskola? Jag menar att kritiken och debatten om skolan är nyttig. Vår skola behöver verkligen fler som är medvetna om dess problem, dess förutsättningar och begränsningar. Kritiken av skolan får dock inte undanskymma att det också finns mycket löftesrikt som utvecklas i skolan. Jag vill nämna två utvecklingslinjer. Den ena är det faktiska förnyelsearbete som pågår ute i skolvardagen. Det rör sig om lärare som verkligen tillämpar andra arbetssätt och arbetsformer, där eleverna liksom lärarna får vara med och ta sitt ansvar för skolarbetet. Det handlar om att ta fatt i vars och ens verklighet och utifrån denna arbeta med verkligheten i skolarbetet. Ämnena kan föras samman till sådana helheter som eleverna förstår och kan intressera sig för. Skolarbetet kan fördjupas och koncentreras genom att lärare och elever skapar ämnesövergripande kunskaper som bygger på en verklighet; det må gälla ålderdomshem, Afrika eller skönhetsmedel. Det rör sig om lärare och annan personal i skolan som finner att man kan fungera mycket bättre och utveckla en demokratisk livsåskådning genom det stöd som lagarbetet kan ge. I skoldebatten fångas detta in av begrepp som deltagarstyrd undervisning, fältstudier, projektarbete, lagarbete. Men tack och lov är det inte bara vackra slagord. Detta förnyelsearbete finns i skolvardagen — fortfarande alltför sällan, men det finns. SIA-reformen syftar till att underlätta den förnyelse av det inre arbetet i skolan som allt fler känner behov av. Att något sådant inte kan införas vid en fix tidpunkt är självklart. Det successiva genomförandet byggdes därför in i reformen. I det förberedelsearbete som nu pågår runt om i landet hoppas jag man tar vara på allt det positiva som redan är i gång. Alla kan inte vara eldsjälar och föregångspersoner, men SIA-reformen öppnar en möjlighet att låta den vardagliga förnyelsen sprida sig utifrån varje skolas unika erfarenheter och förutsättningar. Jag vill betona att det nu inte är fråga om någon ny pedagogisk mo devåg. Det handlar i själva verket om de pedagogiska vägar som framhållits — som också statsrådet Mogård sade — i 30 år. Det är alltså hög tid att de vägarna mer allmänt börjar utnyttjas. Skolarbetet måste nu förnyas så att det blir öppnare, mer förankrat i verkligheten och praktiskt upplagt. Det måste bygga på ett solidariskt samspel mellan de verksamma — personal och elever — på allas ansvar och aktivitet. Det andra i dagens skolutveckling som jag finner stimulerande gäller de utökade kontakterna mellan skolan och arbetslivet. Också detta är en del av SIA-reformen, även om det mera sällan framgår i skoldebatten. Full samstämmighet tycks råda om att skolan och arbetslivet måste närma sig varandra för att ge eleverna förutsättningar att förankras i verkligheten och förberedas på vad som väntar dem efter skolan. Detta ställer naturligtvis stora krav på förändring både av skolans verksamhet och av arbetslivet. På båda områdena måste man bjuda till, lära sig att ta hänsyn till resp. verksamheter. De planeringsråd för samverkan mellan skola och arbetsliv — SSA-råd —- som inrättats i kommunerna är därvid av stor strategisk betydelse. Där får skola, arbetsförmedling och arbetsliv ett gemensamt forum för information, planering och problemlösning. Det är viktigt att den delen av reformen inte förfuskas genom njugghet med tilldelade medel. Jag vill erinra om att vi socialdemokrater i vintras motionerade om att anslagen för denna verksamhet skulle höjas, vilket tyvärr den borgerliga majoriteten motsatte sig. Jag hoppas nu att regeringen i höstens budgetarbete visar större förståelse för detta krav. Jag hoppas också att SSA-råd får inrättas i alla län, något som den borgerliga regeringen glömde bort i sin första budget. Elever och lärare måste skaffa sig mer kunskap om arbetslivet, helst direkt genom pryo och studiebesök. Försöksverksamheten med förändrad och utökad pryo har rönt stort intresse liksom möjligheterna för lärarna att fortbilda sig genom en tids verksamhet i arbetslivet utanför skolan. Det rör sig också om att skolan i sin direkta undervisning behöver hjälp av representanter från arbetslivet. Vem kan vara bättre expert på arbetarskydd, arbetsmiljö, medbestämmande, avtal osv. än den som direkt står i produktionen och dagligdags upplever allt detta? LO och TCO har verkligen satsat på skolinformation, både i egna medel räknat och personellt. Delvis har denna satsning tillkommit för att balansera den tidigare — och kanske delvis fortfarande — helt dominerande arbetsgivarinformationen. LO och TCO går ut helt öppet och klargör att det är löntagarrollen de belyser med de värderingar som ligger i detta budskap. SAF försöker ofta låtsas som om SAF-informationen skulle vara objektiv, vilket naturligtvis är nonsens, såsom påpekats då och då, t.ex. i senaste numret av Metallarbetaren. Informationer direkt från arbetslivet är betydelsefulla i skolan. Arbetsmarknadsorganisationernas egna värderingar skall självklart framträ da och kritiskt granskas av eleverna. Detta gäller också i högsta grad förment objektivt SAF-material. Mycket spännande händer just nu i samspelet skola-arbetsliv. På en punkt är jag dock orolig för att utvecklingen kan komma på snedspår. Jag tänker på hur regeringen handlagt den anpassade studiegången och hur debatten förs omkring denna. Möjligheten för en högstadieelev att under en tid helt eller delvis förlägga skolgången till en arbetsplats utanför skolan fanns med i SIA-reformen. I SIA-propositionen betonades dock att åtgärden skulle användas restriktivt och att anpassad studiegång måste ses tillsammans med alla elevers utökade kontakter med arbetslivet. I första hand måste det alltid vara skolan som skall anpassa sitt arbetssätt till den enskilde eleven. Att en elev får förlägga delar av skolgången till en arbetsplats utanför skolan bör endast förekomma i undantagsfall och under vissa förutsättningar. Det skall vara fråga om faktisk utbildning, även om den sker i arbetslivet. En handledare för eleven måste finnas. Skolans ansvar för eleven slutar inte i och med denna åtgärd. Kontinuerlig uppföljning och kontakt med eleven krävs. Rätt använd och insatt i detta helhetssammanhang kan den anpassade studiegången utgöra ett nödvändigt komplement till de olika arbetsformer som skolan måste kunna rymma inom sig. Vad regeringen nu gjort är att särbehandla den frågan genom att tillåta anpassad studiegång i ett antal kommuner. Detta har fått ske utan att övriga förändringar i skolans samspel med arbetslivet förändras och utan att man samtidigt sätter in all kraft på att förnya skolarbetet så att det blir meningsfullt för alla elever. Jag menar att det är fel att bryta ut frågan om anpassad studiegång ur sitt rätta sammanhang. Det är särskilt oroande eftersom regeringen släppt loss verksamheten utan villkor eller uppföljningsåtgärder. Jag misstror inte de kommuner det nu gäller, men jag är rädd för hur det hela kan komma att utvecklas. Denna verksamhet får så lätt prägeln av att vissa elever stöts ut ur skolgemenskapen och av att skolan kan tänkas ha en chans att befria sig från vissa elever, nämligen de elever vilkas behov och förutsättningar skolan inte lyckats anpassa sig till. Hurraropen i moderatpressen över regeringsbesluten om den anpassade studiegången förråder denna inställning. Det man nu ser framför sig är ett sätt att ”skilja getterna från fåren”. De förenklade visionerna om nivågrupperad undervisning är samma andas barn. Eleverna skall särskiljas. Skolan skall inte längre behöva bemöda sig att arbeta på att utveckla arbetssätt och innehåll efter elevernas behov och förutsättningar. Denna konservativa skolsyn speglar, menar jag, en djupt odemokratisk människosyn. Jag menar att om detta får utbreda sig ställs målen för den utveckling vi önskar genom SIA-reformen helt på huvudet. Här har regeringen en väldigt viktig uppgift. Vad jag hittills har sett av hanterandet av denna fråga har man icke skött den på det riktiga sättet. Målet för SIA-reformen var ju att det inre arbetet skulle förnyas så att alla elever kan finna skolarbetet meningsfullt och vill utveckla ett medvetet ansvar för sitt arbete och för varandra. De utökade kontakterna med arbetslivet skall innebära att skolan öppnas och att skolarbetet förankras i verkligheten, något som alla elever behöver — inte bara några få.

Herr talman! Så länge Lena Hjelm-Wallén och jag rör oss med allmänna formuleringar om vad vi vill med SIA-reformen är vi sannerligen överens. Men dessemellan kommer det, tycker jag, sorgligt nog litet egendomliga påståenden från Lena Hjelm-Walléns sida. Jag måste protestera mot påståendet att det finns några i det här samhället — i varje fall känner inte jag till några — som hävdar att skolan bara skall ta till vara eliten. Vad vi vill allesamman, hoppas jag, är att man skall ta till vara varje enskild elev och göra skolarbetet meningsfullt för alla, som Lena Hjelm-Wallén har sagt. Jag blir naturligtvis väldigt upprörd över att regeringen misstänkliggörs vad avser anpassad studiegång. Det är en åtgärd som har beslutats i största enighet här i riksdagen, som har tidigarelagts som en sorts försöksverksamhet i vissa kommuner på dessa kommuners egen begäran och som vi från regeringen har sagt skall användas i SIA:s anda. Det förutsätter en analys av situationen för varje enskild elev som skall få anpassad studiegång, man skall göra en plan för utbildning, den skall sikta mot ett mål och dessutom skall man göra en utvärdering. Jag skulle vilja ställa en fråga till Lena Hjelm-Wallén: I dag är alternativet till anpassad studiegång sjukskrivning och fem veckotimmars undervisning. Skulle det göra skolarbetet mer meningsfullt för de elever som det nu gäller? Vidare: Min avsikt var naturligtvis inte att förringa föreningslivets insatser under skoldagen, däremot att — genom att nämna andra viktiga aktiviteter som bör få finnas med — påpeka att det är elevernas utveckling det handlar om. Det räcker inte, som man ibland tycks tro, att bara satsa på att släppa in föreningar i skolan. Vi behöver också andra företrädare för samhället, för arbetslivet — som Lena Hjelm-Wallén påpekade —, vanliga människor av olika ålder som finns ute i samhället. Jag tänker för min del ofta på pensionärer, som jag tycker kunde få komma in i skolan. Slutligen: Det blev inte ett SSA-råd i varje län, men det berodde inte på att vi råkade glömma bort det utan på att vi begrundade det hela och tyckte att vi kanske inte skulle starta så storartat utan att först dra några slutsatser av verksamheten. Vi får väl se hur det går i fortsättningen.
Herr talman! Självfallet tycker jag inte att sjukskrivning och skolk är bra alternativ till anpassad studiegång. I så fall skulle jag inte ha föreslagit den delreformen i SIA-propositionen. Men vad jag nu anklagar regeringen för är att plocka ett russin ur kakan — och det russinet kan komma att smaka ganska illa när det inte finns i sitt rätta sammanhang. Jag frågar: Var finns villkoren för den här verksamheten? Var finns det stöd till kommunerna som de borde ha, uppföljningsåtgärder osv.? Och var finns handledaren? Vi poängterade mycket starkt både i propositionen och i utskottsbetänkandet att det måste finnas en handledare och att det måste anvisas pengar för denna handledare. Beträffande föreningslivet vet jag att moderaterna har haft en annan inställning än övriga partier i riksdagen. Jag har länge uppfattat det som att Britt Mogård stått på riksdagsmajoritetens sida. Jag hoppas att det är fallet fortfarande. Det hon gjorde i dag — när hon betonade en mängd andra uppgifter under den samlade skoldagen och tonade ned betydelsen av föreningslivets insatser — är, menar jag, att förfuska reformen. Det får inte ske. När det slutligen gäller SSA-råden fattade riksdagen beslut både om de lokala SSA-råden, som skulle finnas i kommunerna, och om att regionala, länsvisa, SSA-råd skulle inrättas. Det fattade riksdagen beslut om våren 1976, men regeringen gick emot det beslutet i sin budgetproposition 1977. Vi förväntar oss att det kommer i nästa budgetproposition.
Herr talman! Jag anser mig nog följa riksdagsbeslutet när jag, som Lena Hjelm-Wallén uttrycker det, tonar ned föreningslivets insatser. Den proposition som Lena Hjelm-Wallén signerat innehåller faktiskt inte bara att föreningslivet skulle vara med under de fria aktiviteterna utan en hel del annat också. Jag tycker att det måste påpekas och jag tror att Lena Hjelm-Wallén är väl medveten om att det här föreligger en viss missuppfattning ute på fältet. Man har uppfattat förslaget så att det enbart skulle gälla föreningarna. När det gäller anpassad studiegång säger Lena Hjelm-Wallén att vi plockar russinen ur kakan. Det är faktiskt bl.a. en socialdemokratiskt styrd kommun, som jag väl känner till och själv kommer ifrån, som har begärt att få starta försöksverksamhet med anpassad studiegång därför att situationen är olidlig för de här eleverna. Det går inte att säga: Tyvärr, ni får vänta ett år och lida färdigt — vi kan inte göra någonting. I motsats till Lena Hjelm-Wallén har jag förtroende för kommunerna; jag tror att en kommunal skolstyrelse i SIA-utredning och proposition kan läsa sig till vad avsikten är och att i varje fall inte regeringen behöver sända ut någon speciell handledare. Jag litar på att kommunerna kommer att hantera det här instrumentet som det är avsett att hanteras.
Herr talman! Jag sade redan i mitt inledningsanförande att jag inte var misstänksam mot kommunerna i fråga. Men jag är rädd för hur det hela kan komma att utvecklas, när man ur reformen bryter ut en liten del som så lätt kan komma snett. Det är en balansgång hela tiden när man skall låta någon elev ha sin undervisning förlagd till annat ställe än skolan. Då är handledarfrågan ytterst väsentlig. Den fanns såvitt jag förstår över huvud taget inte med i regeringsbeslutet. Det behövs pengar till det. Har man tagit fram de medlen? Det är inte så att vi utan den anpassade studiegången detta år helt saknar sätt att förändra undervisningssituationen och skolarbetet för de elever som skolan i dag har svårt att anpassa sig till. Jag tycker man hade kunnat lugna sig tills man kunde sätta in också den här delen av reformen i ett större sammanhang. När man inte gjort det får regeringen finna sig i att bli misstänkliggjord. Det är inte bara föreningslivets medverkan som skall finnas med under den samlade skoldagen. Det är sant. Men den är en mycket viktig del, och den delen är egentligen det nya. Det är då inte så underligt om just detta betonas och framhävs i debatten. Jag vet att man inom föreningslivet knyter stora förhoppningar till SIA-reformen samtidigt som man kanske är litet rädd för allt vad det kan komma att innebära. Jag vill varna statsrådet Mogård för att föra fram resonemang om den samlade skoldagen på det sätt som hon nu gör — då kan det i föreningslivet komma att uppfattas så, att man inte längre är välkommen. Jag tror att skolan har mycket att vinna på att representanter för föreningslivet kommer in. Det rör sig inte om någon rätt för föreningslivet att komma in i skolan — det är elevernas rätt att möta föreningslivet som jag talar om.
Herr talman! För säkerhets skull får jag väl då lov att konstatera att jag är enig med Lena Hjelm-Wallén om föreningslivets betydelse i skolan. Men det finns också annat som bör få plats. I övrigt kan jag bara konstatera att socialdemokrater i Botkyrka och flera andra kommuner står på elevernas sida, elever som har det oerhört besvärligt, och att Lena Hjelm-Wallén uppenbarligen inte gör det.

Herr talman! Under den icke-socialistiska regeringens första år har det hänt mycket på utbildningsområdet. Den nya högskolan startade den I juli efter många år av debatter. Riksdagen fattade i våras ett betydelsefullt beslut om den framtida folkhögskolan. På skolans område fortsatte förberedelserna inför SIA. Låt mig, herr talman, starta med några reflexioner om den nya högskolan. En grundtanke med högskolereformen är att göra högskoleutbildning tillgänglig för nya grupper av studerande. Ändrade behörighetsregler och närmande av olika utbildningar rent geografiskt till de studerande är medel för att nå det målet. Riksdagsbeslutet i våras om ett fritt område ligger i linje med strävandena att vidga möjligheterna för nya grupper av studerande att få tillträde till högskoleutbildning. Från studerandehåll drev man mycket riktigt den här frågan hårt. Självfallet utgör det ett värde för alla behöriga studerande att veta att om de anmäler sig i tid till utbildning som utbjudits som fri, så får de plats. Tusentals studerande har i höst tack vare den fria sektorn fått en utbildningsplats som de inte skulle ha fått med den gamla regeringspolitiken. Många var oroliga för att utbildningarna på de nya högskoleorterna inte skulle fyllas med ett tillräckligt stort antal studerande. En del av högskolereformens kritiker hade ju hävdat att de nya högskoleorterna inte skulle få den attraktionskraft som behövdes. Detta att en fri sektor bibehölls skulle också, menade man, leda till att de studerande vände de nya högskolorna ryggen och i stället gick till de gamla universiteten. När vi nu kan titta i ett första facit kan vi konstatera att kritikerna hade fel. De nya högskolorna har hävdat sig väl och lockat många nya studerande. Med tanke på intentionerna bakom högskolereformen är detta mycket glädjande. Vi vet redan att en stor andel av de studerande inom de nya utbildningarna vid de nya högskolorna är förvärvsarbetande och att spännvidden i ålder bland de studerande är stor. Från högskolornas sida gör man också vad man kan för att tillmötesgå de nya gruppernas önskemål genom att satsa på kvällsundervisning och deltidsundervisning i stor omfattning. Det är också värt att notera att vissa utländska betraktare under sommaren och hösten har ägnat den svenska högskolereformen sitt intresse. Den ansedda amerikanska utbildningstidskriften Change ägnade sålunda huvudledaren i sitt augustinummer åt reformarbetet i Sverige. Det var en uppskattande ledare och slutsatsen blev att även om inte den svenska lösningen kunde användas i USA så skulle man där med stort intresse följa utvecklingen i Sverige. Från folkpartiets sida tror vi på högskolereformen i den tappning den fick genom riksdagsbeslutet i våras. Men vi tror inte så blint på den att vi förnekar att den nya högskolan kan dras med barnsjukdomar. Höstens antagningar har visat att antagningssystemet kan förbättras. Ett utvärderingsarbete med sikte på detta har också startat inom universitetsoch högskoleämbetet. Inför framtiden är bl.a. tre saker mycket viktiga. För det första måste utbildningsinnehållet nu mer än tidigare stå i centrum i universitet och högskolor och de organisatoriska frågorna får då spela en mer underordnad roll än under senare år. För det andra måste frågan om utbildningens internationalisering få spela en mer framträdande roll än tidigare. På den punkten har UHÄ lagt fram ett viktigt handlingsprogram. För det tredje är det angeläget att försöka decentralisera beslutsfattandet på högskoleområdet. Här har redan mycket skett. I dag fattas t.ex. viktiga beslut om utbildningens innehåll på lokal nivå, beslut som tidigare fattades centralt. Nu gäller det att gå vidare och försöka ytterligare flytta ned beslutsfattandet. I en synpunktsrik och mycket uppmärksammad artikel i Svenska Dagbladet den 11 september tog utbildningsministern upp forskningspolitiken. Han konstaterade att det är en överdrift att säga att forskningen befinner sig i en kris men att den starka framstegsoptimismen och den allmänna tilltron till forskningens möjligheter fått en törn. Det är lätt att hålla med om detta. Det finns tecken som tyder på att intresset för forskarutbildning försvagats under senare år. UHÄ konstaterar i sin anslagsframställning för budgetåret 1978/79 att en markant minskning av antalet examinerade inom forskarutbildningen har skett bl.a. vid de humanistiska, tekniska och matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna. Förhoppningsvis kommer forskarutbildningsutredningens betänkande, som just avlämnats, att kunna bilda underlag för konstruktiva lösningar på det här svåra problemet. Jan-Erik Wikström erinrade i sin artikel om Ragnar Edenmans ord en gång i tiden att forskningen var den mest dynamiska faktorn i samhällsutvecklingen. Han slutade med följande markering som det också är lätt att instämma i: ”Det är dags att erinra om de orden, att låta dem komma till heders på nytt och att skapa en renässans för tron på forskningens möjligheter. Låt oss ge forskningen en chans.” Man kan tillägga att inte minst med tanke på den svenska industrins utveckling på lång sikt är en satsning på forskningssidan utomordentligt angelägen. Med folkhögskoleutredningens betänkande som grund slog riksdagen i våras fast att folkhögskolan i fortsättningen skall ha en viktig plats i det svenska utbildningsväsendet. Beslutet innebar också att friheten för den enskilda folkhögskolan att utforma sin verksamhet ökade väsentligt. Här finns en parallell till utvecklingen på högskoleområdet. Den reformerade folkhögskolan har många viktiga uppgifter. En är att ge dem chansen till utbildning som aldrig fick mer än sex eller sju års utbildning i skolan. Med de behörighetsbestämmelser som nu gäller för den nya högskolan blir det lättare än tidigare att skaffa sig en utbildning i folkhögskola för att sedan gå vidare till studier vid universitet eller högskola. Kritiken mot den nuvarande skolan är från många håll stark — det har berörts här tidigare i debatten — och i mycket berättigad. Lärarnas arbetssituation är i många fall svår. Många elever slutar i dag skolan i förtid på grund av skolleda och bristande intresse. Skollagens första paragraf talar om att främja elevernas utveckling till harmoniska människor och till lyckliga och ansvarskännande samhällsmedborgare. Vi har en bit kvar till det målet. Folkpartiet stod bakom riksdagsbeslutet våren 1976 om skolans inre arbete just för att det skapade förutsättningar för att komma till rätta med många av de svårigheter som finns på skolans område i dag. Jag kan försäkra Lena Hjelm-Wallén att det för vår del inte var någon läpparnas bekännelse. Flera av de krav som folkpartiet drivit genom åren tillgodosågs genom det beslutet. Resursanvändningen blir friare. Det sker en kraftigare satsning på att ge eleverna baskunskaper. Ökade inslag av praktik på högstadiet och större frihet i undervisningen för både lärare och elever är också positiva förändringar från liberal utgångspunkt. Det är angeläget att betona, tycker jag, att ingen skolreform blir vad den är tänkt att bli utan att vi har de människor med oss som är berörda av reformen. Därför är diskussionen kring SIA-reformen så angelägen. På den punkten håller jag med Lena Hjelm-Wallén, Debatten visar att förhållanden och behov är mycket olika i landet. Detta har också understrukits i ett av SSK-utredningens delbetänkanden. SIA-reformen är riktig därför att den skapar möjligheter för kommunalpolitiker, personal, elever och föräldrar att få vara med och i större utsträckning än hittills påverka utformningen av sin skola. Det är också angeläget att ett av SIA-utredningen föreslaget beslutsorgan i någon form kommer till stånd. Vi kan ju inte kräva ansvarstagande om vi inte låter de berörda ta ansvar. Vi kan inte kräva att eleverna skall vara fria och självständiga, om de inte får ta ansvar och bli respekterade för sina ställningstaganden. Skolan måste grundlägga vanan att självståndigt pröva. Eleverna måste få uppleva att samverkan i skolans demokratiska organ kan leda till vettiga och positiva förändringar, Många upplever i dag läroplanens supplementdel som helt styrande för undervisningen. Det är inte bra. Det minskar både lärares och elevers möjligheter att själva komma överens om innehållet i och uppläggningen av undervisningen. Dessutom erhålles en onödig likriktning i fråga om läromedel. Det måste vara en förhoppning att läroplansrevisionen skall skapa ökade möjligheter för dem som tillsammans verkar inom varje skola att mer än i dag kunna utforma och påverka innehållet i undervisningen. Herr talman! Från liberalt håll har vi arbetat för och i ett par fall haft huvudansvaret för de reformer på utbildningsområdet som jag berört i mitt anförande. Vårt engagemang i dessa frågor är naturligt. En gemensam nämnare för reformeringen är nämligen att genom decentralisering öka närdemokratin. Därigenom får människor ökade möjligheter att besluta om sin situation. Det gäller högskolan, det gäller folkhögskolan och det gäller skolan i allmänhet. Att vidga möjligheterna för enskilda människor att få en adekvat utbildning är också någonting mycket tilltalande från liberal utgångspunkt. Högskolereformen och folkhögskolereformen syftar, som jag försökt visa, bl.a. till just detta.

Herr talman! Det svenska utbildningsväsendet har under den senaste tjugoårsperioden genomgått en högst omfattande förändring när det gäller både omfattning och inriktning. Tidigare i eftermiddag har man diskuterat SIA-skolans framtid och tillkomst, och det finns ingen anledning för mig att fördjupa mig i den diskussionen. Beslutet här i riksdagen är fattat, och det åvilar nu i hög grad kommunerna att förverkliga de in tentioner som ligger bakom riksdagsbeslutet. Det kommer självfallet att ta litet tid och det kommer att kosta pengar, men huvudsaken är att målsättningen ligger fast, och det gör den enligt vår mening efter det riksdagsbeslut som har fattats. Många och långa utredningar har föregått besluten — inte bara beslutet om SIA utan även tidigare beslut på skolans område — och diskussionen huruvida vi har en bra grundskola och en bra gymnasieskola är ständigt i gång. Det är i och för sig inte så märkvärdigt. Det är väl få samhällsfunktioner som berör så många människor direkt eller indirekt som just skolan. Är grundskolan alltför teoretiskt inriktad? har varit en återkommande fråga i många år. Riksdagen har i uttalanden konstaterat att så är fallet. En del konkreta förslag till förändringar som skulle medföra att de praktiska inslagen blir bättre företrädda har också motionsledes presenterats under årens lopp. Vi har från centern tidigt varsnat dessa problem och framlagt konkreta förslag till åtgärder som skulle ge en bättre kontakt mellan skola och arbetsliv. En läroplansöversyn för grundskolan pågår som en följd av påtryckningar från riksdagen. Denna översyn väntas bli klar inom den närmaste tiden. Ofta pekas det på att de tekniska och naturvetenskapliga ämnena inte tillräckligt beaktas i vare sig grundskolan eller gymnasieskolan och att detta får negativa konsekvenser på kunskapsnivån vid högskolorna. Företrädare för våra tekniska högskolor hyser stor oro härvidlag. Jag tror dess värre att denna oro är befogad och att en av de närmaste större uppgifterna måste bli att på allvar ta itu med detta problem. Den alltmer ökande konkurrensen från omvärlden kräver att vi har välutbildat folk inte minst på den tekniska sidan. Vi får helt enkelt inte komma på efterkälken. Det finns anledning att se upp. Huruvida den oro man känner vid våra tekniska högskolor enbart bottnar i att de tekniska och naturvetenskapliga ämnena har en för svag ställning på förberedande stadier i grundskola och gymnasieskola är kanske tveksamt. I varje fall torde en förändring i detta sammanhang inte vara tillräcklig för att lösa problemen inom den tekniska utvecklingen sett i ett längre perspektiv. Självfallet måste vi ha välutbildade och motiverade människor för att klara framtiden, men lika viktigt är att satsa mycket mer än hittills på forskning. Vi vet i dag hur staten nödgas satsa miljard efter miljard för att ibland endast temporärt hålla krisdrabbade företag i gång för att inte äventyra sysselsättningen, i och för sig en helt nödvändig åtgärd. Det är hög tid att på ett mycket tidigare stadium än hittills parera en sådan utveckling, och det kan man endast göra genom att öka satsningen på forskning. För att uttrycka sig litet onyanserat men kanske för att ställa problemet på dess spets skulle man kunna säga att någon extra miljard satsad på forskning borde medföra att vi framöver slipper att satsa flera miljarder för att klara de bekymmer som beror på att vi —- i varje fall delvis — är överspelade i produktutveckling och därmed i konkurrenskraft. Kraven på bättre kontakter mellan skola och arbetsliv och mer av praktik i skolan får inte ses som en motsättning till önskemålen om en starkare ställning för tekniska och naturvetenskapliga ämnen i grundskolan. Tvärtom bör de väl gå att förena. Den nya högskolan har nu börjat fungera efter många års utredningsoch förberedelsearbete. Det är naturligtvis omöjligt att efter endast några månader dra några slutsatser. När riksdagen i våras fattade beslutet om reformen, framfördes farhågor från oppositionen att de mindre högskolorna inte skulle få tillräckliga resurser och att därigenom hela decentraliseringstanken skulle äventyras. Från centerhåll avvisade vi dessa farhågor, och det har även visat sig att de nya orterna har fått ekonomiska resurser som möjliggjort en bra start i förhållande till det undervisningsbehov som registrerats på dessa orter. En av grundstenarna i den nya högskolan är den successiva utbyggnaden på nya orter och ett ökat lokalt ansvar, vilket vi från vårt håll verkligen tillmätte stor betydelse i förberedelsearbetet. Visst anser man på en del håll att utbyggnadstakten är för långsam, och man kan positivt notera den entusiasm som läggs i dagen på de nya utbyggnadsorterna. Det är naturligtvis viktigt att ett så omfattande underlag som möjligt finns innnan man bjuder ut nya kurser och linjer. Ingen har nytta av att resurser låses fast med mindre än att förutsättningar finns för en någorlunda långsiktig verksamhet inom ett ämnesområde. Men detta får inte på något sätt hindra de lokala initiativen när det gäller kursinnehåll och inriktning. De lokala behov som finns skall tillgodoses, och de enstaka kurserna kan i många fall utgöra inkörsportar till allmänna utbildningslinjer. Det är i hög grad på det sättet förnyelsearbetet skall ske, och det är också här de nya högskoleorterna har sina möjligheter till profilering. Det är, kan man kanske säga, där den tyngsta biten av filosofin bakom hela den nya högskolan ligger. Den försöksverksamhet med yrkesteknisk högskoleutbildning som förekommer på ett antal orter — starten skedde 1975 och verksamheten har sedermera byggts ut — kan nu börja utvärderas. Intrycket man får vid kontakter med den verksamhet som pågår tyder emellertid på ett gott resultat. YTH vänder sig till en i högskolesammanhang ny grupp med högst varierande och ofta svag ungdomsutbildning men med många år i arbetslivet. Som ett exempel kan jag nämna att vid den verkstadstekniska linjen av yrkesteknisk högskola som finns i Karlskrona fanns 62 sökande till de 30 platserna. Elevernas ålder varierar från 23 år upp till 48. De flesta har endast folkskola, medan en del därutöver har någon form av yrkesskola. I övrigt rör det sig om utbildning från arbetslivet. Den försöksnämnd som leder verksamheten i Karlskrona anser att problemen är betydligt mindre än vad man från början utgick ifrån. Med relativt litet stödundervisning klarar eleverna utbildningen utmärkt — det är en erfarenhet som försöksnämnden redan anser sig kunna göra när det gäller den verkstadstekniska linjen i Karlskrona. En rad utredningar är i gång på utbildningsområdet. Jag har tidigare nämnt läroplansöversynen för grundskolan. Sedan något år arbetar också en gymnasieutredning med ganska vida direktiv. Från centerhåll har framförts synpunkter och förslag som tar sikte på bl.a. längre praktikperioder. Tanken på ett treterminssystem i gymnasieskolan finns också med i bilden. De tvååriga yrkesinriktade gymnasielinjerna har de senaste åren fått en ökande tillströmning. Detta har i vissa fall fått till följd en konkurrens till dessa linjer som varit ovanligt hård, medan man exempelvis till naturvetenskaplig linje ofta kommit in utan större svårighet. Det finns anledning att observera detta i samband med ett förändrat system för intagning till gymnasieskolan. Betygsutredningen ägnar också detta problem stort utrymme i sitt betänkande, som kom i våras. Frågan om betygens roll i sammanhanget har länge diskuterats. Inte minst gäller det behovet av betyg som urvalsinstrument till högre studier. Det finns de som menar att det är den enda funktion som betygen har. Andra menar att de har också andra funktioner, medan det återigen finns de som anser att vi klarar oss helt utan betyg, i varje fall i grundskolan. Det finns säkert anledning att tona ner betygens betydelse. Betygsutredningen, som i och för sig är delad på en del punkter, presenterar dock i ganska stor enighet förslag om att betygen skall finnas kvar när det gäller gymnasieskolan. Betygsutredningens betänkande är nu föremål för en omfattande remiss, och den långa remisstiden ger alla goda möjligheter att yttra sig i denna viktiga fråga. Antingen man har betygen kvar eller inte är det nödvändigt med en utbyggd studieoch yrkesvägledning. För min del anser jag att betyg i någon form behövs även i fortsättningen. Det kommer alltid att finnas linjer på gymnasiet till vilka det är fler sökande än platser, och då bör betygen finnas tillsammans med andra urvalsgrunder, så att man kan komma så nära som möjligt till den rättvisa som i sin helhet är omöjlig att uppnå. Vi måste dock få ett annat betygsystem än det nuvarande. Betygsutredningen lägger också i ganska stor enighet fram förslag om ett sådant för gymnasiet, som jag nämnde. Delar av utredningen vill ha ett liknande system för högstadiet. Ungdomsarbetslösheten är i dag ett stort bekymmer, på sina håll mycket stort. Erfarenheten både nu och tidigare — vi har nämligen haft en påtaglig ungdomsarbetslöshet många gånger förr — visar att merparten av de ungdomar som först blir utan arbete är ungdomar med bristfällig utbildning. Vi måste alltid sträva efter att ha ett så allsidigt utbildningsutbud att ungdomarna söker sig dit. De skall kunna känna att det finns något som passar just dem. Detta måste vara en övergripande målsättning när vi planerar utbildningspolitiken i vårt land, både vad avser innehåll och lokalisering.

Herr talman! Jag började med att säga att av tradition har vi haft en stor enighet i den övergripande inställningen till skolfrågorna, och det gäller också SIA. Jag tror det är rätt nyttigt att de som har att förverkliga reformen ute i kommunerna vet om detta. Dock har det ofta varit så att moderaterna bromsat. Claes Elmstedt tog upp betygen. Där kan vi verkligen se detta. Skillnader finns inte bara mellan socialdemokrater och borgerliga, utan även inom borgerligheten. Till de båda senaste talarna, från folkpartiet och centern, vill jag dock säga att vi från socialdemokratiskt håll önskar dem lycka till i dragkampen inom regeringen i de utbildningspolitiska frågorna. Detta gäller särskilt de mera konkreta åtgärderna. Det visar sig ändå ofta att just när man skall konkretisera vad man menar med reformerna uppstår det meningsmotsättningar partierna emellan. Ett exempel är den anpassade studiegång som vi tidigare i dag talat om. Där är det en synnerligen svår balansgång man har att gå mellan att hjälpa eller att stöta ut eleven. Det är naturligt att åtminstone jag här misstror de moderata och konservativa krafterna.

Herr talman! Jag tackar Lena Hjelm-Wallén för att hon lyckönskar bl.a. mig i dragkampen, som hon säger, om reformerna inom regeringen. Jag har hitintills inte upplevt den dragkampen som särskilt hård. Om den skulle uppstå har vi dock en viss vana och en viss erfarenhet. För inte så länge sedan, när Lena Hjelm-Wallén var utbildningsminister, fick vi vara med om en hård dragkamp om reformer här i riksdagen. Jag skall här inte gå närmare in i detaljerna. Låt mig bara erinra om att då vi motionerade om ett anslag till särskilda åtgärder i skolan för att lösa de mest akuta problemen fick vi tyvärr bakslag, mycket beroende på att vi inte var starka nog i den dragkampen. Jag hoppas att vi skall ha större framgång nu.
Herr talman! Skillnaden är bara den att tidigare arbetade centern och socialdemokratin nära tillsammans om skolreformerna. Nu har centern valt en annan samarbetspartner, nämligen moderata samlingspartiet.
Herr talman! Ja, det är riktigt att vi har andra samarbetspartners nu, men vi har inte ändrat någonting i vår inriktning i det långsiktiga perspektivet när det gäller inställningen till utbildningspolitiken.

Herr talman! Den svenska järnhanteringens situation har förändrats avsevärt under de senaste åren. Orsaken till denna utveckling är helt naturligt en serie av omständigheter: den internationella lågkonjunkturen, bristen på framtidsinvesteringar osv. Utomlands har i stället nya, tekniskt framstående, stora företagsenheter byggts upp, och detta har också förändrat den svenska konkurrenskraften. Handelsstålsektorn har t.ex. kunnat notera att tillväxttakten i förbrukningen radikalt har förändrats under de senaste åren. Varvsindustrins minskade efterfrågan och bostadsbyggandets bottennivå kan tas som typexempel. Västmanlands är ett av landets mest industrialiserade län. Dess bruksorter har traditionellt ett mycket ensidigt näringsliv och är oftast beroende av någon enstaka större industri. Länet har drabbats i den dagsaktuella situationen, och oron för jobben ute på arbetsplatserna är starkare än någonsin. Familjernas ängslan inför framtiden är stor. Därför startas nu på dessa bruksorter aktiviteter under mottot Rädda jobben! Under senare år har vi som företräder Västmanlands län här i riksdagen påpekat de problem som kommer att uppstå i vårt län. I samband med Länsplanering 74 krävde länsstyrelsen bl.a. en utredning om järnhanteringens framtid. Då syftade man speciellt på stålindustrin. Stålbranschrådet tillskrevs, dock utan gensvar. Så sakteliga kom i alla fall centrala utredningar i gång, först Jernkontorets interna analys kring specialstålsindustrin, därefter handelsstålutredningen och sist i raden den Hagströmska snabbanalysen. Ett gemensamt drag har utredningarna. De tror på järnhanteringens möjligheter att klara såväl hemmamarknaden som den internationella konkurrensen. Men då krävs det snabba åtgärder i vad gäller struktur samt marknadsoch produktionsinriktning. Ett annat gemensamt drag hos utredningarna är att man enbart har utgått från företagsekonomiska bedömningar och sålunda inte vägt in de samhällsekonomiska aspekterna. Detta har också noterats som en anmärkningsvärd brist. På bruksorterna är man väl medveten om de ofrånkomliga strukturfrågorna och de åtgärder som behöver vidtas för att återställa konkurrenskraften. Men vi litar inte helt på de ”självläkande krafterna”, och vi tvivlar på den s.k. Åslingdoktrinens bärighet. Vi tror att det krävs en aktiv och planmässig branschpolitik och att staten måste ta över ett dominerande ägarinflytande. Jag har sett som min uppgift att här helt kort försöka beskriva den västmanländska problematiken. Som bakgrundsmaterial har jag då den utredning som vår länsstyrelse överlämnat till industridepartementet med anledning av departementets begäran att få en regional utvärdering av sysselsättningsmässiga och samhällsekonomiska effekter av den utveckling som håller på att ske inom järnhanteringens område och som förutses i handelsoch specialstålutredningarna, vilka jag inledningsvis berörde. Denna utredning ligger nu på industriministerns skrivbord. Länsstyrelsen har för sin del grundat sina beräkningar på ett planeringsunderlag som finns i Länsplanering 74 jämte 1977 års översyn. Under perioden 1945-1965 expanderade den västmanländska industrin snabbt. Länets folkmängd ökade därmed starkt. 1970 inträffade emellertid en vändning. Sedan dess har folkmängden i länet minskat med närmare 2000 personer. Tack vare höga födelseöverskott har folkmängden dock i stort sett blivit oförändrad de senaste åren. Men bakom detta döljer sig en nettoutflyttning från länet av över 8 000 personer. Inget annat län i landet har råkat ut för en så stor utflyttningsförlust under 1970-talet. Förändringen i befolkningsutvecklingen har drabbat hela länet. Men till de kommuner som mer påtagligt fått känna på stagnation och tillbakagång hör de som berörs av stålindustriproblematiken, nämligen Fagersta, Norberg, Skinnskatteberg, Surahammar och Hallstahammar. För Fagerstaregionen har förändringen lett till att situationen är mycket känslig. Regionen tål nu egentligen inte någon ytterligare minskning utan att en del av den kvalificerade servicen kommer i farozonen. Hallstahammar har en för stor kostym på vissa servicesektorer. Vi har alltså i dag 260 000 invånare i länet. Om utflyttningsförlusterna kunde upphöra skulle vi genom naturlig folkökning ha 265 000 invånare 1985. Enligt statsmakternas beslut om de regionalpolitiska målsättningarna skall vi planera för en befolkning 1985 på mellan 265 000 och 275 000 människor. I första hand skall planeringen inriktas på mittvärdet, dvs. 270 000. Dessa siffror är inte en prognos, utan de är en målsättning. Emellertid finns det risk för att vi kommer att fortsätta att tappa invånare genom utflyttning. I dag bedöms att den västmanländska industrin har minskat sysselsättningen med 2 000-3 000 jobb under 1976 och 1977. Hur många av dessa som kan återvinnas i ett bättre konjunkturläge är svårt att bedöma, men mycket talar för att arbetsmarknaden i länet kommer att bli mycket kärv de närmaste åren. Eftersom vi har stora och växande ungdomskullar som kommer ut på arbetsmarknaden efter avslutad utbildning torde det bli svårt att åtminstone under de närmaste åren undgå fortsatta utflyttningsförluster. De konsekvenser som kan bli en följd av strukturförändringar inom stålindustrin kan i hög grad komma att drabba de delar av länet som redan tidigare har en problematisk situation eller som har drabbats av kännbara neddragningar i sysselsättningen. Fagerstaoch Salaregionerna har i alla länsprogram karakteriserats som regioner som inte tål ytterligare befolkningsminskning. Där bör utvecklingen på alla sätt stödjas. Enigheten härom har varit stor inom länet. Fagersta kommun och hela regionen är starkt beroende av vad som sker inom Fagersta AB. Beroendet är ömsesidigt. Företaget är beroende av att ha ett fungerande samhälle omkring sig, men företagets utveckling har grundläggande betydelse. Fagerstaregionens framtid är också beroende av den fortsatta utvecklingen vid Surahammars Bruks AB:s anläggningar. Företaget har landets modernaste hytta i Norberg och landets modernaste stålverk i Surahammar. Dessa anläggningar bör betraktas som en central basresurs för en specialståltillverkning med de särskilt höga kvalitetskrav vi också fortsättningsvis bör räkna med i Mellansverige. För Fagerstaregionens och Skinnskattebergs kommuns vidkommande är fortsatt drift vid Bäckegruvan av stor betydelse. Länsstyrelsen utgår också i sin utredning från att malmbaserad specialståltillverkning i Bergslagen även i fortsättningen bör utnyttja malm från mellansvenska gruvor, där de bästa malmförekomsterna finns. Till dessa måste Riddarhytteoch Norbergsfälten räknas. Hallstahammars kommun har drabbats hårt av pågående neddragningar inom Bulten-Kanthal AB och Hallstahammars AB. Hallstahammar befinner sig redan förut i ett besvärligt läge, bl.a. genom ett stort lägenhetsunderskott. Särskilda insatser är därför påkallade. Länsstyrelsen trycker hårt på sin uppfattning att det fordras särskilda regionalpolitiska åtgärder såväl i Fagerstaregionen som i Hallstahammars kommun. Jag har i dag koncentrerat mig på sysselsättningsfrågor inom länets Bergslagsområden. Det finns ytterligare områden och sysselsättningsfrågor i vårt län som kräver uppmärksamhet, men till dessa problem skall vi återkomma i annat sammanhang. Vi begär att regeringen inte skall sitta och vänta på några anonyma marknadskrafter eller på att berörda företag helt plötsligt själva skall kunna samarbeta och därmed lösa problemen. Det är regeringens skyldighet att ta initiativ och handla, och det gäller att i nuet ta itu med dessa näringspolitiska frågor innan det blir för sent. Som ett råd på vägen vill vi säga att staten måste ta ett samlat grepp över järnhanteringens framtidsplanering, driva fram samordning och samarbete och ta ansvaret för att nödvändiga omställningar inte sker snabbare än att ny sysselsättning hinner skapas. Staten skall vara beredd att göra kapitalinsatser men då också skaffa sig motsvarande inflytande. Existerande ägarförhållanden får inte bli ett hinder för en vettig strukturpolitik. Innehåller den aviserade propositionen ingenting av detta så tycker vi att det är ett svek mot de anställda som i dag verkar inom järnbruksindustrin.

Herr talman! Vid vårens allmänpolitiska debatt ställde jag några frågor om ekonomi och sysselsättning utifrån mitt eget erfarenhetsområde — sjukvården — men de studsade mot väggarna här utan andra svar än ekot. Sedan dess har jag blivit alltmer övertygad om att det är näst intill lönlöst att ägna sig åt sjukvårdspolitiska önskedrömmar om inte det grundläggande problemet — vårt lands ekonomi — först kan lösas, och i fortsättningen har detta därför blivit det område till vilket mina tankar koncentrerats. Lika väl som andra ledamöter i denna kammare emellanåt tar till orda om forskning och högre utbildning utan att själva vara verksamma inom sådana områden, må det kanske tillåtas mig att delta i den ekonomiska debatten utan att kunna åberopa andra examina i ämnet än dem man får avlägga i livets skola. Det är f. n. modernt att tala om tvärvetenskaplig forskning, och det är då kanske inte helt orimligt att försöka tillämpa tänkesätt, modeller och flödesscheman hämtade från ämnesomsättningsforskningens och det medicinska beslutsfattandets områden också på fundamentala politiska problem.

Jag har försökt att på den bild som nu visas på TV-skärmen illustrera hur jag ser på saken, och jag skall försöka att knyta några reflexioner till den. Nuet, sådant vi upplever det i dag, har jag dristat mig att beteckna som reträtternas årtionde, en benämning som jag föreslog i en artikel 1971, för vad som då avtecknade sig i form av begränsade återtåg inom sjukvårdspolitik, utbildningspolitik och industriellt utvecklingsarbete, främst i kvalitativt hänseende. Snart nog kom också oljekrisen och tvang oss till — låt vara kortvariga — inskränkningar. En ljusning skönjdes under de osannolika åren med s.k. övervinster, men fröjden var, som vi alla vet, föga beständig, och det år som nu snart gått till ända, med minskad produktivitet, minskad lönsamhet, nedläggning av industrier och kanske t.o.m. av sjukhus, sjunkande BNP, höjda skatter, penningvärdeförsämring och urholkning av AP-fonden —- nog kan detta förefalla att bekräfta förutsägelsen om ett reträtternas årtionde. Det är i detta läge som ansedda ekonomer inom och utom landet ifrågasätter om vi någonsin mer kommer att få ett sådant cykliskt konjunkturförlopp, som den klassiska doktrinen räknar med och som våra finansministrar hoppas på, och inom Forskningsrådsnämnden har man högt på prioritetslistan satt forskning om följderna av en stagnerande ekonomi.

Jag skall inte fördjupa mig i problemet om skatter, löneskatter och bidrag; de som inte vill låta sig övertyga av SAF:s diagram kan i stället läsa Gösta Rehns föredrag på Nationalekonomiska föreningen för ett år sedan om den marginella ekonomiska — men naturligtvis inte psykologiska — skillnaden för både samhället och den enskilde mellan att ha arbete och att vara utan; det står att läsa i Ekonomisk Debatt nr 2 1977. Men jag känner en både saklig och moralisk skyldighet att här säga något om företagandet och företagsamhetens villkor, för jag är övertygad om att den bristande förståelse för dessa, som tongivande företrädare för det svenska samhället — med undantag för finansministern Gunnar Sträng —- under så lång tid visat, är en annan och minst lika väsentlig orsak till den situation vi i dag befinner oss i. Med användande av ett uttryck från en av förra årets bestsellers skulle jag vilja beteckna själva företagsamheten här i landet som ”det mest förbjudna”. Företagare, arbetsköpare, det är fult att vara; fint är det däremot att vara löntagare. Och löntagare är vi nästan allesamman: kungen, statsministern och varenda ledamot av denna kammare. Jag är själv löntagare. Det är ingenting att skämmas för men heller ingenting att berömma sig av — det har jag som de flesta andra blivit därför att jag inte varit tillräckligt djärv, inte tillräckligt fantasifull, inte tillräckligt begåvad för att våga bli min egen — och i bästa fall även andras — lyckas smed. I den gamla Statistisk årsbok fanns det en kolumn för ”personer med arbetsfri inkomst”. En fotnot angav att dessa var rentierer, studenter och personer i fängelse. I dag är de enda icke-löntagarna barn, pensionärer, hemmafruar och enskilda företagare. Det är dessa senare vi nu har att förlita oss till. Det är de som skall tillhandahålla hävstängerna i den nya sysselsättningspolitiken. Några besjälade grupper av arbetare har övertagit och driver nu själva tidigare olönsamma företag med framgång. Heder år dem! Men när de anställda erbjöds att ta över en större industri, avrådde deras fackliga organisationer dem från att göra det. Kanske var det klokt. Företagande kräver mera än vanlig arbetsamhet, det kräver kunskaper, engagemang, djärvhet och uthållighet. När personer — C.-H. Hermansson får förlåta om jag också skulle kunna säga familjer — med sådana egenskaper lämnar scenen är det risk att denna — åtminstone för en tid — för att tala med Frans G. Bengtsson — blir lämnad tom. För den som ägnat hela sitt liv åt en av de i ekonomisk mening olönsamma delarna av det svenska samhällslivet känns det väsentligt att få uttala ett offentligt tack till dem, som fram till nu svarat för de lönsamma delarna, för det är dessa som genom sina insatser har betalat mycket av det som uträttats i de olönsamma. Vi får se hur det går med det i framtiden, om vi alltmer åsidosätter företagsamhetens villkor, som till en del är ekonomiska men till minst lika stor del är psykologiska. Vilket samhälle är i dag möjligt? Och för hur länge? Man kan inte undgå att förvåna sig över hur litet man märker — inte minst här inne i vår ombonade värld — av de stora och brutala förändringar, som undan för undan drabbar ”andra människor”. Nordvästra Europas parlamentariska monarkier är som en osannolik oas i en värld av ökande spänningar, av motsättningar som endast med möda kan hållas i schack — för hur länge? — i områden som kan te sig perifera för oss, medan det egentligen är vi som är i deras periferi. Sydostasien, Libanon, Israel och arabvärlden, Afrika, Latinamerika — en uppräkning av krutdurkar. Och nu när korrespondenterna tröttnat på Nordirland: i dess ställe den gastkramning som drabbat Västtyskland och som naturligtvis nu hotar att också drabba förbundsrepublikens grannländer. Det är sannerligen inte att undra på att både FOA och Sekretariatet för framtidsstudier sedan en tid tillbaka arbetar med det sårbara samhällets problematik. Just när en nära nog fullständig demokrati föreföll erövrad och säkerställd hotas själva dess grunder, och öppna samhällen tvingas att rusta sig till självförsvar. Krig, terror och förstörelse genom egen eller andras handaverkan å ena sidan — oron för framtiden, för människor och miljö, genom den industriella tekniken å den andra. I fråga om den senare har vi kanske ett val — åtminstone till en tid. Kanhända är det möjligt för oss svenskar att — om vi så skulle vilja — bestämma oss för ett energisnålare, miljövänligare, fattigare, men kanske just därigenom mera sysselsättningsskapande samhälle, om vi sluter oss inne inom våra egna gränser, begränsar oss till våra egna resurser och accepterar en återgång till det slag av självhushållning, som de av oss som är i femtioårsåldern eller däröver erinrar sig från andra världskrigets beredskapsår. Men om ”folkflertalet” inte vill detta, ja, då får vi verkligen lägga manken till, inte minst med naturvetenskaplig forskning och teknisk utveckling. För dem som i åratal medverkat till att av ideologiska skäl devalvera det naturvetenskapliga elementet — eller låt mig hellre säga fundamentet — inom vårt utbildningsväsende stundar därvid en omvändelse under galgen.

Pessimismen breder ut sig, och den omfattar i dag också, medvetet eller omedvetet, ett folks viktigaste livskälla: barnen. TV har nyligen åskådliggjort den mörka framtidsbild som många svenska barn har och som säkert också de många svenska unga kvinnor har, som inför offentligheten uttalar sin tvekan att sätta barn till världen, och som inte heller gör det — som de vikande födelsetalen och de stigande abortsiffrorna visar. På så sätt hotar i förlängningen en nedläggning inte bara av företag utan av hela det svenska samhället. Kanske blir det till invandrarna, med deras annorlunda och mera livsbejakande kulturmönster, som vi får sätta vår lit när det gäller att skaffa vårdpersonal till framtidens många barnlösa svenska åldringar. Men vi kan nog inte vara helt säkra på den saken. Herr talman! Jag inledde detta anförande med att tala om behovet av kongruens mellan vår politik i nuet och våra föreställningar om framtiden. Jag tror vi måste fråga oss om det svenska samhället — sådant det är i dag — har möjlighet att räkna med en fortsatt välståndsutveckling. Kommer våra bruk och fabriker vid nästa sekelskifte att vara den tidens ruiner? Kommer det utlovade ”postindustriella” samhället att bli postindustriellt i verklig bemärkelse? Kommer i stället vår utbredda fritidsbebyggelse att komma oss till hjälp vid skapandet av ett idealiserat bondesamhälle av Almqvistsk modell? Kommer framtidens yrken att bli småbruk, hantverk och reparationsservice? Kommer ett sådant samhälle att kunna tillhandahålla samma generösa socialvård som socialutredningen nu föreslår — på grundval av den senaste långtidsutredningens redan underminerade förhoppningar? Sådana frågor måste vi försöka besvara, när vi står inför uppgiften att överföra den hittills förda politikens konsekvenser till en ny konsekvensernas politik. Om detta vet jag inte mera än andra. Åtskilliga augurer har den här hösten uppträtt med många pessimistiska — och enstaka optimistiska — spådomar. En klok regel har alltid varit att hoppas på det bästa men förbereda sig på det värsta. En annan är att våga ”säga som det är”, eller i varje fall som man tror att det är. Om detta blev vanligare skulle somliga kanske inte behöva tillhålla varandra att ”tala sanning!” Herr talman!

Herr talman! Från London till Värmland. Slaget om Värmland har börjat. Uddeholmsbolaget är i kris, och det betyder att Värmland också är i kris. Vi har under lång tid mött den ena rubriken efter den andra om detta i lokalpressen. Både stora och medelstora företag varslar dagligen om inskränkningar i driften och inga nyanställningar sker, oavsett bransch, företagsstorlek etc. Under årtionden har företagen och aktieägarna plockat ut en mycket god avkastning på insatt kapital, och rovdriften har på sina håll gett eko. I de norra delarna av vårt län finns i dag ärr i naturen efter en alltför hård avverkning och en försummad återplantering av skog. Situationen i dagens Värmland är oerhört problemfylld. Vi vet att vi måste skapa minst 8 000-10 000 nya arbetstillfällen inom de närmaste åren. Den borgerliga regeringen får nu sitt eldprov när det gäller att i handling visa hur vi skall rädda Värmland. Vad har hänt i Värmland under de sist gångna åren och kanske framför allt det senaste året? Har de borgerligas vallöften om ökad sysselsättning infriats, och hur upplever människorna vardagen? Herr talman! Jag vågar säga att det råder något av domedagsstämning på många orter i vårt län. Inte minst utsatta är våra bruksorter. Där dominerar stål och järn, och där är framtiden mycket oviss. Värmlands län är ett av flera skogslän i vårt land, och vi har en mycket brydsam situation med en alltför ensidig, tung industri. Som följd därav har vi bl.a. en betydande undersysselsättning bland länets kvinnor. En annan grupp är våra ungdomar. Den värmländska ungdomen ropar i dag efter sysselsättning. Vi kan helt enkelt inte ge ungdomarna meningsfylld sysselsättning. Jobb finns inte att få. Det är för många en hopplös situation att vecka efter vecka gå sysslolös utan jobb i sikte. Erfarenheterna visar att arbetslösheten främst drabbar de unga generationerna som står redo att träda ut i förvärvslivet. Den fråga som måste engagera oss alla är den långsiktiga: Hur skall värmlänningen — ung som gammal — finna arbete under 1980-talet? Det är, som jag sagt, i hög grad en fråga om att skapa arbeten åt den ungdom som skall bygga morgondagens samhälle — morgondagens Värmland. Vi måste bl.a. kräva att alla arbetsgivare — kommuner, landsting och företag — ordnar beredskapsplatser och utarbetar långsiktiga planer för sysselsättningen, inriktade på ungdomsarbete. Vi har alla ett ansvar för att ungdomen får arbete. Nonchalerar vi ungdomens problem nonchalerar vi framtiden. I exempelvis Karlstadsregionen är ungdomsarbetslösheten bekymmersam. Ca 25 96 av de arbetslösa i regionen utgörs av ungdom under 20 år och ytterligare 21 96 är i åldern 20-24 år. Dessutom bör vi uppmärksamma att arbetslösheten bland kvinnor är högre än bland män i alla åldrar. Herr talman! Jag sade i ett tidigare anförande från denna talarstol, att de enskilda företagen och det privata näringslivet inte kommer att kunna reda ut situationen. Samhället måste ges det övergripande ägaransvaret, agera och långsiktigt omstrukturera bransch för bransch för att rädda sysselsättningen inom berörda orter och regioner. Generella åtgärder, som devalvering och sänkt arbetsgivaravgift, hjälper inte ett krisdrabbat företag av typ Uddeholm. Uddeholmsbolaget har inte i tid sett om sitt hus. Företaget har inte investerat för att möta den hårdnande konkurrensen på världsmarknaden. I dag kan vi se facit. På punkt efter punkt är våra aningar besannade. Uddeholmsbolagets och koncernens framtid är mycket oviss. Krisen är ett faktum, och regeringen har via en brandkårsutryckning gett Uddeholmskoncernen en betydande kapitalförstärkning genom lån och bidrag. Det har varit nödvändigt, och vi skall inte klandra regeringen för den åtgärden. Men självfallet ställer vi frågan: Hur får samhället insyn och medbestämmande i fråga om koncernens framtida agerande? Vi socialdemokrater förutsätter att det lån som beviljats är förknippat med garantier som säkrar fortsatt drift och sysselsättning i vårt län. Ett klart besked på den här punkten skulle dämpa oron bland tiotusentals familjer som berörs av koncernens framtid. Herr talman! I det sammanhanget vill jag säga: Regeringsbänkarna är och förblir tomma under hela andra dagen av vår allmänpolitiska debatt, och jag kan inte undandra mig att till kammarens protokoll notera denna anmärkningsvärda och som jag ser det nonchalanta frånvaro från regeringsledamöternas sida. Det lån som Uddeholmsbolaget beviljats skulle egentligen innebära att nuvarande ägarförhållanden mycket starkt måste ifrågasättas. Erfarenheterna visar också att om vi hade haft samhällsrepresentanter i Uddeholmskoncernen så hade vi inte blivit så tagna på sängen som vi nu blev när beskedet om krisen kom. Inom andra branscher, exempelvis länets skogsindustri, pågår omfattande ägarbyten. Bondeägda Vänerskog har ökat sitt skogsoch fabriksinnehav under det senaste året i mycket stor omfattning. Bondekooperation blir alltmer en storkoncern, och vi värmlänningar känner en stigande oro inför denna maktfaktor i vår region. Vi är litet till mans brända av storbolagens dominans och fåtalsvälde. Det är möjligt att vi nu är på väg att skapa ytterligare en koncentrationsdepå som blir alltför dominerande inom regionen. Strukturrationalisering är nödvändigt, men samtidigt kan sådana strävanden gå alltför långt. Genom exempelvis Vänerskogs köp av industrier inom skogsnäringen bortrationaliseras inte mindre än 350 jobb i Åmotfors, Deje och Billingsfors. Vilken innebörd har regeringsdeklarationens ord om att motverka en koncentration av industrin? Det frågar sig inte minst de anställda som berörs av Vänerskogs storaffär. Enligt vad jag nyss erfarit blir uppgifterna om Vänerskogsaffären offentliga i dag vid en presskonferens. Det är bra, så att spekulationer i ena eller andra riktningen upphör. Samråd har skett med berörda fackförbund, och facket har inte motsatt sig det här ägarbytet. Men facket har ju kniven på strupen och har inget alternativ. Vad vi måste kräva, herr talman, det är att arbetstillfällen skapas i form av ersättningsindustri i en eller annan form till berörda orter. I de nu aktuella fallen finns det en viss centraliseringsiver som inte helt rimmar med ägarintressenas filosofi och andra politiska uttalanden. Vi är alla medvetna om att bondekooperationen har många aktiva centerpartister och decentraliseringsivrare. Ord och handling stämmer inte i alla lägen. Jag vill inte anklaga dessa människor för allt vad som nu sker, exempelvis inom skogsnäringen, men självfallet kan man kräva en konsekvens i ord och handling. Herr talman! Skogen som miljö spelar en viktig roll för hela vårt sam hälle. Rubbas den ekologiska balansen kan detta få långtgående konsekvenser för klimat, växtoch djurvärld liksom för människans livsbetingelser. Skadeverkningarna av bekämpningsmedel och debatterna därom — inte minst i vårt läns norra delar — måste klart definieras och en kraftigt ökad forskning ge oss svar på de frågetecken som finns. Man måste vidare satsa på alternativa bekämpningsmetoder. Är allemansrätten i fara? Människorna ute i bygderna ställer sig ofta den frågan. Vissa uttalanden kan tyda på en ändrad kursinriktning. Jag vill klart deklarera att vi som bor och verkar i Värmland vill på allt sätt slå vakt om allemansrätten. Naturen är allas vår egendom och får ej inskränkas av markägande och profittänkande. Om var vi socialdemokrater står i den debatten finns det inget som helst tvivel! Vi slår vakt om allemansrätten. Herr talman! Gruvnäringen är en annan bransch som är splittrad på en rad ägarintressen. Hotet mot gruvindustrin måste mötas med fasthet och framtidstro. En av de viktigaste förutsättningarna är att problemen angrips i nära samverkan mellan samhälle och löntagare. En åtgärd är att staten prövar möjligheterna att ta över ägaransvaret för hela gruvindustrin. Flera skäl kan anges för detta. De samhällsekonomiska konsekvenserna vid malmbrytning av olika omfattning bör under alla förhållanden snarast utredas. SAP-distriktet och LO-distriktet i Värmland samt Gruvs avdelningar 18 och 28 i Bergslagen har tillskrivit regeringen och hemställt om att åtgärder vidtas för att trygga sysselsättningen inom gruvnäringen. Något svar på nämnda skrivelse har icke avhörts. Vi förväntar oss för det första ett svar och för det andra att åtgärder vidtas som stimulerar sysselsättningen inom gruvnäringen. Länsstyrelsen i Värmlands län har begärt och av regeringen fått klartecken för att tillsätta den s.k. Värmlandsdelegationen. Vi förutsätter att delegationen får resurser som rimmar med behoven och då framför allt den akuta efterfrågan på sysselsättning. Här har regeringen möjlighet att visa vad den menar med en aktiv och decentralistisk regionalpolitik genom att bl.a. tillföra Värmlands län väsentligt ökade ekonomiska och personella resurser samt starta och vidareutveckla nya framtidsinriktade verksamheter och projekt inom en enda region. Det finns ett klart dokumenterat behov av industrilokaler ute i kommunerna. Lokalerna kan lämpligen uppföras med statliga medel för att stimulera industriell utveckling i kommuner, såväl i inre som i yttre stödområdet. Ett industricentrum — eller flera industricentra —- i Värmland är en realistisk och praktisk åtgärd. Därför bör nuvarande regler snarast omprövas och geografiskt utökas till andra delar av landet för att kunna ge betydande regionalpolitisk effekt, exempelvis i Värmlands län. Det är på dagens forskning som morgondagens produktion skall bygga. En hårdare satsning på grundforskning kräver en rad åtgärder vid universitet och högskolor. I Värmland är vi beredda att gå vidare, om vi ges ökade resurser till högskolan i Karlstad. En ordentlig satsning på forskning ger resultat. Herr talman! Inledningsvis sade jag: ”Slaget om Värmland har börjat.” Jag vill klart deklarera att vi socialdemokrater kommer att med största uppmärksamhet studera de recept som den borgerliga regeringen skriver ut för vårt län. Den beska medicin som väljarna fick i och med att de borgerliga tillträdde regeringsmakten har nu börjat ge sig till känna. Många trodde på de borgerligas slagord och löften, exempelvis 400 000 nya jobb. Det skulle för Värmlands län innebära 12000 nya jobb. Vad säger centerns företrädare i dag? Sanningen är väl den att man inte vill vidkännas sina svikna löften, och nu talar man om en allmän målsättning. Herr talman! Löntagarna — arbetare och tjänstemän — i Värmland hoppas och tror på en framtid. Om inte förr så bör det hösten 1979 finnas en chans att återge värmlänningarna framtidstro. Många som vi i dag möter ute på arbetsplatserna är fast beslutna att jobba för en framtida socialdemokratisk regering — för ett tryggare Värmland. Herr talman! Vi kommer tillbaka.

Herr talman! Jag vill göra några reflexioner kring flygindustrin. Vi har helt nyligen fått en rapport från en beredning som har sett på valet mellan olika familjer, som man säger, för nästa attackflygplan. Där bedöms operativa frågor, ekonomi och en del annat. Men inför beslutet bör också ligga, tycker jag, värderingar om industripolitik — vilken form av framtida industristruktur vi vill ha i vårt land — eftersom detta hänger mycket nära ihop. Först noterar jag att den ena av dessa två familjer som man talar om innebär att man skall utveckla ett lätt flygplan i Sverige och därmed också t. v. behålla en utvecklande flygindustri. Det andra alternativet är att inte mer utveckla ett flygplan utan göra ännu en generation till av Viggen, som i så fall — .när den görs i sin tredje version, kallad A 20 —- i slutskedet av sin levnad omkring år 2005 eller 2010 kommer att vara ungefär 50 år gammal. Vi kan alltså räkna 50 år efter 1960, då man beslöt vilken motor man skulle ha och vilka principer maskinen skulle vara byggd efter. Dessa attackfamiljer har olika operativa egenskaper. Den ena har värdefullare egenskaper i södra delen av landet, den andra i norra delen, den ena har större uthållighet osv. Det går inte att klart säga att den ena är väsentligt överlägsen den andra, eftersom de så att säga har olika profil. Dock bör sägas att B3LA har en del egenskaper som sannolikt får starkt ökad betydelse. Väsentligast är att den är liten — den väger 4 ton, medan A 20 väger tre gånger så mycket, alltså 12 ton. BILA systemet har alltså mycket stor uthållighet, och det gör att vad man kallar förbekämpning — försök från en angripare att snabbt slå ut vår attackkomponent — blir väsentligt mycket svårare. Genom att den s.k. förbekämpningstiden blir lång, ökar rimligen möjligheterna att få tid för att mobilisera resten av försvaret. När man ser på kostnaderna för de här två familjerna — i A 20-alternativet har man valt ungefär den sammansättning som försvarsbeslutet inrymde — så kan man notera att A 20-alternativet på sikt är något dyrare. Men osäkerhet finns bl.a. därför att kostnaderna för A 20 kommer att öka väsentligt om bränslepriserna stiger. Enligt statistiken i dag kostar en Viggendivision i drift ungefär 18 milj.kr. per år, av vilket 6 milj. är bränslekostnader. Man kan spekulera över på vilken nivå bränslepriserna kommer att ligga under 1990-talet. Men om man utgår från en fördubbling i förhållande till andra priser är det lätt att se att bränslekostnadsandelen kommer att bli mycket hög. Det är klart att ju högre bränslepriser man spekulerar med, desto ogynnsammare ter sig valet av ett flygplan som är tungt och därmed mycket bränslekrävande. Orsaken till den stora bränsleförbrukningen är enkel. Man utgår från en motor som konstruerades i slutet av 1950-talet och början av 1960-talet. Den var självfallet bra för den tiden men är dubbelt så stor som en 1980-talsmotor med samma dragkraft. I och med att man har en stor motor måste man ha en stor maskin, och för att ha en stor maskin med stor motor måste man ha mycket bränsle, och att lyfta mycket bränsle kostar ännu mer dragkraft. Man får alltså en cirkel som gör att maskinen blir stor. Med ungefär samma vapenkapacitet, dvs. att maskinen kan lyfta ungefär lika mycket, är BJLA bara tredjedelen så stort. Då skall i rättvisans namn också sägas att mindre fartprestanda hos BILA naturligtvis även påverkar behovet av dragkraft. Den här operativa och ekonomiska diskussionen går också att föra försvarsmässigt. Det beslut vi står inför har många andra aspekter, och då inte minst: Vilken säkerhetspolitisk effekt får det om vi beslutar att avveckla den svenska flygindustrin? Rimligen kommer detta att uppmärksammas ute i världen. Effekterna på försvaret, om vi väljer den ena eller andra lösningen, kommer självfallet när dessa maskiner skall omsättas, alltså i mitten eller slutet av 1980-talet. Men effekterna på trovärdigheten i vår säkerhetspolitik kommer i samma ögonblick som vi fattar beslutet. Det innebär inte att man inte kan fatta beslutet. Men man skall naturligtvis väga in den aspekten i bilden och då säga att vi inte har någonting emot att omvärlden får intrycket att Sverige icke längre vill fortsätta att satsa på den del av säkerhetspolitiken som med all sannolikhet har varit mest bidragande till att ge oss respekt. Sveriges vilja och förmåga att självt skapa vapen, specialgjorda för våra förhållanden, har betytt oerhört mycket för att ge oss ett försvar som är anpassat efter svenska behov, och det har på grund av sin kvalitet och kapacitet blivit starkt respekterat. En annan fråga är: Hur kommer omvärlden att tolka ett nedläggnings beslut när det gäller synen på Sverige som ett industriland? Hur kommer det att tolkas om Sverige beslutar lägga ned sin mest utvecklade industridel samtidigt som vissa grupper dessutom vill ta bort kärnkraftsindustrin? Omvärlden har lärt känna Sverige som en nation där man med hjälp av hög teknologi och hög förädlingsgrad nådde en ekonomisk nivå som gjorde att medborgarna hade den högsta levnadsstandarden i världen. Nu är Sverige tydligen på väg att överge den linjen och välja något annat med betoning kanske på jordbruk och terapi av olika slag. Det kan i och för sig vara ett väl så gott samhälle från många synpunkter, men det är klart att det innebär en annan attityd. Det är heller inte någon konst för omvärlden att notera att det stämmer ganska bra att man i Sverige lägger ner sina mest utvecklade industrier när man tydligen inte klarar sina utlandsaffärer. Svenskarna har kommit på något annat. Detta kommer att uppfattas som märkligt därför att inget annat land någonsin har avvecklat sin flygindustri, med undantag av Tyskland som gjorde det genom beslut av segrarmakterna. Tvärtom försöker land efter land att bygga upp sådan industri. Det gör Israel, Argentina, Indien m.fl. länder. Varför gör de det? Naturligtvis därför att de vill ha maskinerna, men väsentligen också därför att de inser att en högt utvecklad industri har betydelse för den teknologiska kompetensen i landet. Det är värdefullt att ha en del av vad man kan kalla spjutspetsar inom tekniken, om man vill utveckla hela sitt näringsliv. Vår flygindustri har byggts upp under 40 år. Det var Per Albin Hansson och Per Edvin Sköld som drev igenom besluten. En del tycker kanske att det var synd att det blev flygindustri —- det kunde ha blivit något annat i stället. Men det är nu 40 års uppbyggnad av kompetens som gör att man har en teknikerstab med en samlad erfarenhet som är unik för svenskt näringsliv. Där finns kunskap om elektronik, om hållfasthet, om reglerteknik, aerodynamik och mycket annat och — kanske det väsentligaste — en systemsammanhållande förmåga, en förmåga att ur dessa olika kunskapsområden sammanfoga en enhet, till ett komplicerat och stort system. Genom att man kan verka mellan olika kunskapsområden har man självfallet en stor flexibilitet. Den här apparaten kunde exempelvis rätt snabbt ta fram ett vindkraftverk när någon ville ha det. Om någon vill ha en undervattensfarkost kan man fixa detta, man kan göra medicinska grejor, likaså apparatur som skall vara inne i en satellit. Jag skall naturligtvis — med tanke på stålindustrin — inte tala om rep i död mans hus när jag här visar en liten bit av kompositmaterial. Jag vill bara berätta att det är ett material som man nu arbetar med, som är starkare än stål, framför allt mycket lättare än stål och som inte har stålets utmattningstendenser. Detta material används redan i viss utsträckning i flygplan, och det är ingen tvekan om att det kommer att vara väsentligt i nästa generation av flygplan. Skall vi göra en flygplanstyp till är det helt nödvändigt att hänga med i kompositutvecklingen. Man kan också fråga: Spelar det någon roll om Sverige kan det här med komposit eller inte eller om vi kommer några år efter? Låt mig då säga, och sedan må stålbranschen tycka vad den vill: Det är mycket möjligt att kompositer blir nödvändiga i en rad olika produkter. De bilar som vi nu åker omkring med har hundratals kilo i onödan därför att man har tunga material i dem, stål etc. Kanske kan man med hjälp av ett lättare material göra stora besparingar i bl.a. energi. Bilen behöver inte ha mer än en viss hållfasthet. Gör den då lättare, för att få lägsta möjliga bränslekostnad, med hjälp av lättmetaller, kompositer eller något sådant! Då kan man alltså spara energi! Vi kan inte avveckla den kompetens vi har, om vi sedan vill utveckla sådana här system. Låt mig bara notera att de som hävdar att man skall ta pengar från forskning och utveckling för att göra en statsfinansiell vinst är beredda att rasera vår mest utvecklade industri, vår främsta spjutspets. Man är beredd till detta för att göra besparingar i den meningen att man slipper utvecklingskostnader som tidigare funnits på försvarssidan och kan plocka över de pengarna till andra sektorer i försvaret, alltså byggnader, löner, utbildning och underhållskostnader. Om man på detta sätt skär ner forskning och utveckling under några år får man sedan på 1980 och 1990-talen desto högre driftkostnader — det är ju det alternativ A 20 innebär. Då finns de som säger: Vi kan vilja ha kvar den tekniska kompetensen, men man får inte göra flygmaskiner. Det kan vara en tankegång, men kom då inte och åberopa statsfinansiella skäl. Att ta bort pengar från försvarshuvudtiteln men betala det över någon annan huvudtitel är en överföring mellan huvudtitlar, men det spar inga pengar. Säger man att man skall spara 250 milj.kr. innebär det att man tar bort 1 000 tekniker. Det betyder i och för sig inte att alla dessa människor blir arbetslösa. Det är säkert kompetent folk, som går att plocka in på andra ställen — och därmed hindrar man nyexaminerade tekniker från att få jobb. Men det viktiga är att man — genom att skära ner på detta sätt — slår sönder den här systemsammanhållningen, förmågan att kunna utveckla, den handlingsfrihet som det innebär att ha en hög kompetens inom en industri. Politiker har alltid visat att man kan fatta vilka beslut som helst. Men när man fattar beslut bör man tänka på att så långt möjligt analysera alla konsekvenser av beslutet och se till de långsiktiga effekterna. Man bör inte bara i ett slags psykos titta på en sak i ett mycket kort perspektiv, kanske ”klämma åt” en eller två sektorer och bedöma det hela enbart från de sektorerna. Omvärlden kommer inte att förstå det!

Herr talman! Nu kommer ämnena att blandas våldsamt. Jag tänker nämligen, till skillnad från den föregående talaren, hålla mig på jorden och ta upp något som jag tycker är viktigt i dagens läge — jag kallar det sveket mot konsumenterna. Jag märker att jag har varit så ambitiös när jag närmat mig det här ämnet att jag får läsa fort för att kunna hålla tiden. Den ekonomiska situationen i vårt land har under 1977 varit den svåraste vi haft sedan 1930-talets krisår. Då, lika väl som nu, drabbades den stora gruppen resurssvaga människor hårdast. Konsumenterna och löntagarna fick ta emot hårda smällar. Kapitalismens kriser träffar nämligen aldrig blint. De svagaste slås ut först. När den borgerliga regeringen tillträdde för något mer än ett år sedan lovade man att föra en politik i hela folkets intresse. Den svenska ekonomin skulle bygga på en socialt styrd marknadshushållning med fritt konsumtionsval, fri konkurrens och en aktiv konsumentpolitik. Man skulle föra en aktiv kamp mot inflationen, och ekonomiministern hävdade att inflationen för 1977 skulle hållas på en nivå av ca 6 96. Mycket har sagts om den ekonomiska utvecklingen hittills i år, inte minst från kammarens talarstol. Men jag finner det ändå angeläget att ta upp ett speciellt område som inte alltid beaktas i den ekonomiska debatten — konsumenternas situation. De löften som den borgerliga regeringen gav lovade en för konsumenterna tämligen acceptabel situation för 1977. Det svåraste hotet mot hushållsekonomin — inflationen — skulle hållas i schack, och även om man inte visste vad regeringen avsåg med en aktiv konsumentpolitik fanns det ingen anledning att direkt vänta sig några dramatiska förändringar i den dittills förda konsumentpolitiken. Nu, ett år senare, kan vi till raden av den borgerliga regeringens svikna vallöften foga ett nytt — sveket mot konsumenterna. Något annat kan man inte kalla det. Den ”kraftfulla kampen mot inflationen” har gett oss en rekordhög inflation — det är bara Finland och Storbritannien som just nu har kraftigare prisökningar. Den aktiva konsumentpolitiken har för kort tid sedan gett oss en proposition från handelsministern om åtgärder på distributionsområdet, om vilken det vänligaste man kan säga är att ”det bidde en tummetuta”. Regeringens ekonomiska åtgärder under 1977 visar tydliga spår av traditionell, borgerlig ideologi — pålagor vältras över frän företagen till konsumenterna. Genom att ge lättnader för företagen hoppas förmodligen regeringen att de självläkande krafterna skall klara samhällets ekonomiska kris. Den stora gruppen av lågoch medelinkomsttagare får i egenskap av konsumenter och löntagare betala räkningen. Hur ser då konsumentens situation ut i dag? De totala prisökningarna enligt SPK:s statistik uppgår fram t.o.m. den sista september till 10,5 96. Motsvarande tid i fjol var de 6,5 26. Men observera att dagligvarorna, det för låginkomsttagare och barnfamiljer viktigaste varuområdet, har ökat med hela 16,3 96. Det betyder för 1,1 milj. barnhushåll med en genomsnittlig disponibel inkomst på ca 40 000 kr en kostnadsökning per månad med ca 200 kr. Det är alltså inga små belopp det rör sig om. De kraftiga prisökningarna innebär att klyftan mellan starka och svaga konsumenter ökar. Hushållen med låga inkomster använder nära 30 926 av sina disponibla inkomster för mat och dryck, medan motsvarande andel för hushållen med höga inkomster är knappt 20 96. Skattesystemet i vårt land har varit inriktat på stöd åt låginkomsttagare och barnfamiljer. De fördelningspolitiska effekterna har emellertid starkt reducerats av de väsentliga fördelar som hushåll med höga inkomster har, bl.a. genom bättre kreditmöjligheter i kombination med gynnsamma ränteavdrag för exempelvis den höga materiella standarden i form av hus, bil, båt etc. Den kraftiga inflationen gynnar de starka konsumenterna på de svagares bekostnad. När regeringen under våren 1977 presenterade sitt åtstramningspaket var en viktig målsättning att minska den privata konsumtionen. Konsumenterna uppmanades att dra åt svångremmen. Jag kan faktiskt inte se något område där regeringens politik varit så framgångsrik som när det gällt att minska den privata konsumtionen i vårt land —- man har verkligen sett till att folk har fått dra åt svångremmen. Den totala konsumtionsvolymen har minskat under året. Prognoserna för 1977 pekade på en konsumtionsökning på 1 26. Efter momshöjningen i juni sjönk konsumtionen under de första mänaderna med ca 5 96, och någon radikal förändring i motsatt riktning är inte att vänta. Totalt beräknas konsumtionsvolymen under året minska med en halv procent. Men man kan fråga sig om regeringen hade räknat med att effekterna av konsumtionsminskningen skulle slå igenom så påtagligt på hemmamarknaden. Det finns anledning att rikta en allvarlig varning till regeringen att konsumtionsnivån i landet inte kan sänkas ytterligare utan att det får mycket allvarliga konsekvenser. Förutom den tidigare nämnda negativa fördelningspolitiska effekten måste man peka på de sysselsättningssvårigheter som kommer att drabba handeln och som också påverkar hemmamarknadsindustrin. Den ekonomiska politik som den borgerliga regeringen fört har byggt på en konsumtionsminskning för att sänka importen, samtidigt som man gett stöd och fördelaktiga villkor för exportindustrin så att den skall kunna förstärka sin ställning på utlandsmarknaderna. Jag har tidigare sagt att de svaga konsumentgrupperna kommit i kläm på grund av regeringens politik. Det allvarliga är emellertid att de svaga konsumenterna också är de svaga löntagarna, med en osäker ställning på arbetsmarknaden. Inom handeln finns omkring 450 000 sysselsatta. En mycket stor del av dessa är deltidsarbetande kvinnor. Handeln är trots betydande förbättringar på senare år dock alltjämt ett låglöneområde. Den genomsnittliga utbildningsnivån är lägre än inom de flesta andra yrkesområden. Minskningen av den privata konsumtionen har lett till att man från handelns sida har slagit larm om att nästa krisområde i vårt samhälle kan vara just handeln. Köpmannaförbundets VD, Per Schierbeck, har nyligen i en TT-intervju varnat regeringen och sagt att handeln hamnar i en akut kris om man fortsätter att dämpa den privata konsumtionen. En ny momshöjning skulle vara helt ödeläggande. Man kan från helt andra utgångspunkter dela Köpmannaförbundets oro. Varsel, förhandlingar om inskränkningar och direkta avskedanden förekommer nu på många håll inom handeln. Antalet arbetslösa bland Handelsanställdas förbunds medlemmar har under de senaste månaderna ökat från 2000 till 3 000. Då skall man komma ihåg att den verkliga arbetslösheten bland icke-organiserade säkerligen är större. Handelsanställdas ordförande Karl-Åke Granlund är rädd för att man inom handeln kommer att skära ned timtiden för de deltidsanställda, vilket ökar den dolda arbetslösheten. Dessutom riskerar de anställda med en sådan åtgärd att förlora sin trygghet. Blir arbetstiden kortare än 18 timmar per vecka gäller t.ex. inte arbetslöshetsförsäkringen. Sett från människornas synpunkt, både i deras egenskap av konsumenter och som löntagare, har regeringens hittills förda ekonomiska politik bidragit till att kraftigt öka klyftorna mellan rika och fattiga. Och detta kan jag inte med bästa vilja i världen kalla en politik i hela folkets intresse. Konsumtionsminskningen som ett medel i regeringens ekonomiska politik drabbar konsumenterna på ett annat påtagligt sätt. Krisen i dagligvaruhandeln kommer med all säkerhet att slå ut många butiker, inte minst i glesbygderna, och därmed försämras de ofta redan drabbade konsumenternas tillgång till varor och tjänster. Ojämlikheterna mellan rika och fattiga människor blir också ojämlikhet mellan olika delar av vårt land. Problemet är förvisso inte nytt, det har behandlats mycket ingående och seriöst i två tidigare statliga utredningar, glesbygdsutredningen och distributionsutredningen. I dessa utredningar finns material samlat som är det mest omfattande och inträngande som någonsin gjorts inom detta område i samhället. Mot bakgrund av detta borde det vara generande för handelsministern att för riksdagen lägga fram den, jag tvingas säga ynkliga proposition om åtgärder på distributionsområdet som nu ligger på riksdagens bord. Ynklig ur konsumentsynpunkt! Det är naturligtvis bara helt följdriktigt att en borgerlig regering står bakom förslagen i propositionen. Omsorgen om företagens väl och ve tycks ju gå före konsumenternas intresse enligt den borgerliga ideologin. Det som är bra för företagen är bra för människorna, tycks vara resonemanget. Ändå har jag svårt att förstå hur centerns representanter i regeringen kan acceptera den utarmning av människornas försörjning i glesbygderna som förslaget i propositionen faktiskt innebär. Varuförsörjningen i glesbygderna kommer att försämras och butiker kommer att läggas ner, var viss om det. Det är oansvarigt av den borgerliga regeringen att utlämna konsumenterna i glesbygden åt de självläkande krafterna på marknaden, när erfarenheterna och entydiga utredningar visat att detaljhandeln framför allt i glesbygd har så höga kostnader att den inte själv mäktar klara sina problem och konsumenternas behov. tributionsområdet är en viktig del av regeringens, låt mig som sagt kalla det svek mot konsumenterna. Ingenting i propositionen tyder på att omsorgen om konsumenterna skulle ha varit ett ledande motiv. Snarare måste det vara okunnigheten om konsumenternas hårda villkor och om hur verkligheten ser ut som präglar förslagen. Ambitionsnivån i förslagen är så låg att jag tvingas notera att det enda verkligt nya förslag som kommer fram är förslaget om att vägverket skall sätta upp en hänvisningsskylt för lanthandel utmed vägarna. Den aktiva konsumentpolitiken blev elakt uttryckt en vägskylt med ordet lanthandel. Om man för ett ögonblick vågar ett skämt i detta allvarliga sammanhang kan sägas att handelsministerns förslag har så stora likheter med författaren Stig Claessons bok Vem älskar Yngve Frej? att man kan befara att han förläst sig på den. I boken sätter som bekant invånarna i en liten utdöende by upp en skylt med ”Fornminne” vid vägen för att påminna om sin existens. Men jag vill påpeka att Stig Claesson var först med idén — och mycket roligare. När det gäller propositionen och det jag vill kalla sveket mot konsumenterna kan jag sammanfatta detta i tre punkter: 1. I princip överlåter regeringen åt handeln att ensam lösa konsumenternas behov av varor och tjänster. Frivilligheten för kommunerna att själva avgöra om varuförsörjningsplaner behöver upprättas innebär att framför allt företagens behov kommer att styra detaljhandelns utveckling, inte konsumenternas behov. 2. De stödåtgärder för konsumenternas varuförsörjning som föreslås är för det första endast vissa förändringar inom ramen för redan beslutade stödåtgärder, för det andra alldeles otillräckliga. 3. Konsekvenserna av regeringens förslag kommer att bli att småbutikerna i hela landet får en mycket svår situation och att en omfattande butiksnedläggning inte bara i glesbygd utan också i tätorter med all sannolikhet blir resultatet. Jag vill här kort visa på problemets omfattning genom att redovisa hur verkligheten ser ut och jämföra behoven med stödåtgärderna. Genom det befintliga investeringsstödet till dagligvarubutiker i inre stödområdet har hittills närmare 100 butiker kunnat göra investeringar. Det har betytt att man tryggat ca 30 000 konsumenters dagligvaruservice. Det har också gett 220 personer tryggare arbetsförhållanden. Men investeringsstödet är inte tillräckligt. Det krävs också driftstöd till nedläggningshotade butiker. Det är här vi har den stora bristen. Det finns i dag 3 400 dagligvarubutiker med en omsättning under 1 milj.kr. per år. Den totala omsättningen i dessa butiker var 2 miljarder kronor år 1976, dvs. i genomsnitt 570 000 kr. per butik. Om endast en tiondel av dessa butiker skulle behöva ett driftstöd som motsvarar 2 26 av omsättningen, uppgår stödbehovet till 4 milj.kr. per år. Då är regeringens förslag om en halv miljon sådant att det inte kommer att innebära någonting radikalt för konsumenterna. Det finns dock ännu tid för dem från centern, folkpartiet och mo deraterna som värnar om konsumenterna i glesbygd att rädda ansiktet inför konsumenterna. Den borgerliga majoriteten i näringsutskottet uttalade i samband med den socialdemokratiska motionen om samhällsinsatser inom varudistributionen våren 1977, att man utgick från att distributionsutredningens förslag skulle prövas i positiv anda vid beredningen i regeringens kansli. Den fromma förhoppningen har inte infriats, vilket framgår tydligt av propositionen. Socialdemokraterna i näringsutskottet har emellertid väckt en motion med anledning av propositionen. Genom att stödja den kan riksdagens ledamöter visa sin solidaritet med de utsatta konsumenterna. I motionen ställs krav på åtgärder inom distributionsområdet som går väsentligt längre än regeringens förslag. Som exempel kan nämnas lagstiftning om kommunernas planering av varuförsörjningen och en ökning av driftstödet som för innevarande år föreslås bli 2 milj.kr. och för nästa budgetår 4 milj.kr. Ambitionen att få rätsida på den svenska ekonomin får inte öka orättvisorna och drabba de breda gruppernas levnadsvillkor. Det är de svaga konsumenterna och löntagarna som i hög grad skapar landets välstånd. Vi måste värna om deras intressen.

Herr talman! I sitt första anförande i kammaren i går beskrev Olof Palme vårt läge som ”skinnsvedans och svartmålningens år”. Nog har han själv och hans partivänner gjort sitt bästa för att medverka till den svartmålningen. Delvis i polemik med föregående talare kan jag säga att skinnsvedan väl känns litet mindre, om man inte är särskilt ömskinnad, och det trodde jag inte att Olof Palme är. Av färska rapporter, bl.a. från konjunkturinstitutet, kan man utläsa att vi har att räkna med en minskning av bruttonationalprodukten med ca 2 96 i år. Samtidigt har emellertid den privata konsumtionen i stort sett hållit sig så gott som oförändrad. Vi konsumerar alltså en större del av bruttonationalprodukten än förra året. Visserligen känns momshöjningen och livsmedelsprisernas höjning mest för låginkomsttagare, men samtidigt har det satsats pengar på barnfamiljer och pensionärer, en satsning som i allt väsentligt tar ut denna effekt. Det finns anledning att studera de olika kristillstånden i det svenska samhället ur en något annorlunda synvinkel. Trots talet om svag konsumtion så har den egentligen aldrig varit högre. Vi har samtidigt en svag produktionsutveckling. Den släpar efter konsumtionsutvecklingen — och det är ett problem i och för sig. Men produktionen ligger ändå på hög nivå, och vi har därtill en betydande ledig kapacitet i näringslivet. Vi har sysselsättningsproblem, men vi har flera sysselsatta än någon gång tidigare. Vi diskuterar ofta knappheten på energi och naturresurser och en kommande kris. Men vi konsumerar mer än någonsin. Krissituationerna är svåra att finna om vi jämför med hur vi haft det. Kriser blir det först när vi jämför med de förväntningar som målats upp för framtiden, förväntningar som aldrig varit realistiska men som ändå omfattas av så många i den rika världen att de upplevs som ett faktum. Thorbjörn Fälldin har vid flera tillfällen, senast i gårdagens debatt, påpekat den ekonomiska omfördelningen i världen, en situation som för vår del påminner om det vi kallar en ny ekonomisk världsordning. Det förhållande i svensk och västeuropeisk ekonomi som vi gärna velat benämna en lågkonjunktur av övergående natur uppfattas mer av allt fler som en situation vi måste lära oss att leva med. Det pågår en intensiv samhällsdebatt även utanför detta hus.

Vi är allvarligt medvetna om ökande bytesbalansunderskott. Jag vill peka på det Fälldin sade, att det i dag går åt en större mängd exportvaror för att köpa samma mängd importvaror än det gjorde för några år sedan. Detta är en helt naturlig utveckling, då tidigare världsmarknadspriser i hög grad baserats på billiga råvaror utan hänsyn till begränsad tillgång och på underbetalda arbetare i andra länder. Vi är naturligtvis tvingade att täcka bytesbalansunderskottet. Vi är ett land med mycket stor utrikeshandel. Men om vår relativa köpkraft successivt försvagas, vilket rimligen är en realitet på lång sikt, är det mycket svårt att exportera sig ut ur betalningsbalansproblemen. I detta läge är det viktigt att notera, att om det går åt mer exportvaror för att byta till sig importvaror, kan vi i många fall, naturligtvis inte alla, ersätta en importvara med exakt samma mängd hemmaproducerad vara. Då det gäller den offentliga ekonomin tycks vi f. n. sakna möjligheter att klara problemen om vi inte har en tillväxtekonomi. Vi har under decennier vant oss vid denna situation och bundit oss för utgiftsökningar som vi nu har mycket svårt att komma ifrån. Då skatteunderlaget — produktionen — inte längre växer står vi där med vår tvättade hals. Ändå vet vi — när vi tänker efter — att om vi skall leva upp till kraven på ett mera hushållande samhälle så kan inte ekonomin växa ohämmat. Vi har troligen alla en ambition att förbättra människors situation, att öka välstånd och välfärd i ordens djupaste mening. Jag vill emellertid hävda, att uppfattningen att detta bara går att göra genom att öka det materiella slöseriet är vår tids vanligaste vidskepelse. Om vi skall klara av balans mellan import och export, mellan produktion och konsumtion, och även rimligare relationer mellan intäkter och kostnader i den offentliga ekonomin så krävs återhållsamhet i efterfrågan framför allt på konsumtionen, både den privata och den offentliga. Det materiella slöseriet beror till stor del på strukturen i samhälle och näringsliv och påverkar inte direkt vår materiella standard. Genom en långtgående uppsplittring och centralisering kräver varje människa för sina olika funktioner olika utrustning och olika byggnader, ofta belägna på stort avstånd från varandra, vilket ställer krav på kostnadskrävande transportapparater. I det ekonomiska och materiella tillväxtsamhället har människans funktioner som en social och biologisk företeelse alltmer materialiserats. Detta visar sig i det privata livet, där vi gjort oss mer och mer beroende av ”prylar”, samtidigt som ensamheten och kontaktlösheten mellan människor blivit allt vanligare. Samma förhållande återfinns emellertid också inom den offentliga sektorn. Viktiga behov som vi måste tillgodose, t.ex. omsorgen om barn, gamla och sjuka, en utbyggd och förbättrad utbildning eller garanterandet av en meningsfull sysselsättning för alla, omnämns oftast som en fråga om investeringar i byggnader och material. Ändå är det framför allt mänsklig kontakt, omvårdnad och sociala relationer som behövs. Och människor finns det lyckligtvis gott om, både i Sverige och ännu mer ute i världen. Om vi strävar efter att tillgodose de behov jag nämnde i människornas närmiljö, så är behovet av ytterligare materiella resurser för det ändamålet i vårt land f. n. ganska marginellt. Men vi måste komma bort från det centraliserade och institutionsberoende samhället, och samhällets ekonomiska insatser måste förändras från att vara institutionsbetingade till att bli funktionsbetingade. Vi måste bygga upp ett samhälle med närhet, samordning och samverkan mellan människans olika funktioner, ett samhälle byggt på fungerande lokalsamhällen. Ett sådant samhälle, byggt på en ekologisk grundsyn, kan förena en hög välfärd och t.o.m. en hög materiell standard med en hushållning med resurser och minskad belastning på miljön. Lågkonjunktur, underskott i bytesbalans och statsbudget är besvärande. Men egentligen är det en sådan situation som ger oss möjligheter. Alla inser att det krävs kraftfulla åtgärder. I debatten om vilka åtgärder som är de riktiga måste man i en demokrati komma fram till den för de många människorna bästa lösningen. Olof Palme har i den här debatten talat om folkrörelsen som arbetar. Jag tror mycket mer på den rörelsens arbete och resultat än på herr Palmes uttolkning av politiken på det ekonomiska området och på energiområdet. I centerrörelsen är debatten kanske intensivare än någonsin. Vi har anledning att vara mycket lyhörda gentemot rörelserna, annars kan vi bli akterseglade både av dem och av utvecklingen. Och det är svårt att styra utvecklingen bakifrån.

Herr talman! Svensk arbetarklass står inför ett större hot än på mycket länge. Sällan har de kapitalägande varit så fräcka som nu. De begär att svenska folket skall arbeta mera, producera mera, men äta mindre. De vill avskaffa helgdagar, försämra de redan otillräckliga trygghetslagarna och pressa ner arbetarklassens standard. De beskyller arbetarna för att vara tjuvar och bedragare som man t.o.m., enligt referat från SAF-kongressen, måste låsa in dasspapperet för. De lägger ansvaret för den nuvarande krisen på arbetarklassen, som enligt Nicolin & compani tjänar för mycket. Och detta skall sägas från det hållet! Av representanter för det skikt som har satt det legaliserade tjuveriet i system, som har skott och skor sig på arbetarklassens svett och möda, som investerar i lyxfruar, lyxjakter och lyxvillor och i fabriker i andra länder med lägre löner och ändå större utsugningsmöjligheter. Som ohämmat berikat sig på valutaspekulation, kapitalexport och skattesmiteri. Den senaste SAF-kongressen illustrerar mycket tydligt arbetsköparsidans skärpta attityd som nu slår ut i hägnet av den borgerliga regeringen. Kongressen vimlade av hotelser om ännu fler permitteringar och avskedanden om inte arbetarklassen underdånigt håller till godo med vad som bjuds, sänker sin standard, visar återhållsamhet och sparsamhet. Vad vi upplever är en reaktionär offensiv riktad mot hela den svenska arbetarklassen. En rad åtgärder, devalveringarna, momshöjningarna, prisoch hyreshöjningarna gör de rika rikare och de fattiga fattigare. Och är profiten inte tillräcklig så stänger man butiken och ställer arbetarna utan jobb. Det blåser en rå reaktionär vind över Sverige av i dag. Nyfascistiska och rasistiska stämningar kommer till uttryck på olika sätt. Rashets och utlänningshat är en pyrande fara också i vårt land. Också här är det klassintressen som kommer till uttryck, ibland medvetet, ibland omedvetet. De kapitalägande har intresse av att sådana tendenser växer fram, men arbetarklassen har lika stort intresse av att ta avstånd från och bekämpa alla sådana yttringar. Att söndra och härska är en gammal metod. Att få svenska arbetare att gå till attack mot invandrarna i stället för mot de kapitalägande är naturligtvis en kapitalistisk önskedröm. Om ungdomar i Södertälje går till attack mot assyrier och andra invandrare i stället för att demonstrera mot ett system som förmenar dem den mänskliga rättigheten att få ett jobb och äga trygghet, då är det bra endast för arbetarklassens fiender. Kan man få folk att tro att det är invandrarna — som tidigare, när de behövdes, av företagarna togs emot med öppna armar — som bär ansvaret för arbetslösheten och inte det kapitalistiska vanstyret, då gynnar detta de kapitalägande. Kan man få människor att tro att bostadsbrist beror på invandrarna och inte på en felaktig och profitstyrd bostadspolitik är detta till fördel endast för de verkligt ansvariga. Detta är inte dagens stora problem, men vissa yttringar från den sommar som gått väcker oro och manar till observans. Svensk arbetarklass måste med skärpa ta avstånd från alla tendenser som riktar sig mot in vandrarna. Arbetarpartiet kommunisterna ser det som en viktig uppgift att motarbeta alla sådana yttringar och att klargöra att alla arbetande har gemensamma intressen i kampen mot kapitalet. Att det är viktigt att svenska arbetare och invandrare tillsammans bygger en kampfront för att främja gemensamma intressen i klasskampen. Den hårdnande attityden mot folk som har flytt från länder med fascistiska regimer och de oroande tecknen på framväxande rashets och utlänningshat är uttryck för den reaktionära våg som drar fram över vårt land. Den vågen måste stoppas medan tid är. Vårt parti ställer parollen om skapandet av en bred demokratisk front för att bryta monopolens förödande makt över ekonomi och sysselsättning och för att slå tillbaka den reaktionära offensiven. Det är på sin plats att understryka att ett bestående förbund mellan de antimonopolistiska krafterna inte är möjligt utan de utländska arbetarnas aktiva stöd. Svenska och utländska arbetare behöver varandra i kampen för ett bättre samhälle, för ett bättre liv. Den växande arbetslösheten är utan tvivel dagens stora problem. Den regering vars största parti i valet lovade att skaffa fram 400 000 nya jobb står i dag naken och avklädd. Dess politik har inte givit oss några 400 000 nya jobb utan snart 100 000 färre. Det som nu sker i mitt eget län, alltså i Norrbotten, är förödande. Där råder — trots alla svulstiga deklarationer från statsrådens sida — den värsta krisen sedan 1930-talet. Företag läggs ner, de statliga koncernerna inskränker sin verksamhet och en ny utflyttningsvåg förbereds. Vad vi har fått i Norrbotten efter valet är en rad jobsposter, och ett mindre lämmeltåg av statsråd har dragit länet runt och strött omkring sig massor av till intet förpliktande formuleringar. På socialdemokratiskt håll stöter man nu i basunerna. Man ställer krav på industrialisering av Norrbotten, man kräver att de statliga företagen byggs ut och att råvarorna skall förädlas på hemmaplan, och man säger att nu gäller det att kämpa för Norrbotten. På kommunistiskt håll tycker vi att det är bra att detta sägs. Vi instämmer, därför att det är krav som vi själva har ställt. Men vi måste ändå stillsamt fråga våra socialdemokratiska klassbröder: Var höll all denna fighting spirit och denna kampanda hus under alla de år då maktinnehavet låg i den gamla regeringens händer, då arbetarmajoriteten i riksdagen var stabil och då socialdemokratin bestämde hur politiken skulle läggas upp? Vi kommunister tänker inte lägga fingrarna emellan när socialdemokratin sablar ner den borgerliga regeringens politik och kallar den Norrbottensfientlig — för det är den ju! Men var politiken så vänlig förut? Nej! Det var den naturligtvis inte. Den största organiserade avfolkningsvåg som länet har upplevt skedde under 1950 och 1960-talens svåra år, då närmare 100 000 människor skickades i väg med enkel biljett söderut. Det var en politik som tyvärr administrerades och godkändes av den socialdemokratiska regeringen. Vad jag vill säga med detta är att vi löser inte problemen i Norrbotten genom ett återvändande till den gamla politiken, utan det krävs en helt ny politik. Det är också krav som ställs av en framväxande folkfront i denna utsugna och misshandlade del av Sverige. Man är medveten om att Norrbotten är de rika möjligheternas län, om förutsättningarna utnyttjas. Men möjligheterna kan bara utnyttjas genom att man slår in på en helt ny kurs.

Från kommunistiskt håll har vi till industriministern sänt en hel katalog med konkreta förslag som snabbt kan förverkligas — och som måste sättas i gång om en länskatastrof skall kunna undvikas! Den borgerliga regeringen behärskas av filosofin om ”marknadskrafternas fria spel”. Från det hållet sägs ofta, när man bemöter våra krav, att det inte finns resurser. Men det är inte sant, för här är det fråga om hur resurserna används. Man har råd att under en femårsperiod satsa 70 miljarder kronor på militära ändamål, men man har inte råd att bygga Stålverk 80 för 10 miljarder. Man har råd att enbart under detta år kasta ut 14 miljarder till militären, men man har inte råd att klara sysselsättningen i Jokkmokks kommun, som ändå under årens lopp har satsat enorma summor till den svenska statskassan. Det förbereds ett nytt militärflygplan som, har det sagts, under en 15-årsperiod kommer att kosta 24 miljarder kronor, men man har ingen plan för gruvbrytning i Kaunisvaara eller för upprättandet av nya industrier i malmfälten. Visst finns det resurser, men det är fråga om hur de används. I dagens läge finns det all anledning att säga att borgerlig politik är rena rama giftet för Norrbottens folk, ja, för hela den svenska arbetarklassen. Den korta tid som har gått sedan förra valet bekräftar med all önskvärd tydlighet detta påstående. Vi vill ha en helt ny politik, en politik i arbetarklassens intresse. En av förutsättningarna är att de borgerliga vräks från taburetterna så snart som möjligt. Skadeverkningarna av deras politik är redan alltför stora.

Herr talman! Jag tänker för min del begagna tiden till att tala något om de problem som vi i de mellannorrländska länen brottas med. I debatten i massmedierna om varvskris, tekooch stålkris trängs de problem vi har i Västernorrland och Jämtland undan. Vi bedömer detta som mycket allvarligt. Socialdemokraterna i de båda länen har rätt nyligen haft en gemensam överläggning om sysselsättningen i framtiden och utvecklingen för våra båda län. Under en följd av år byggde regeringen steg för steg upp en politik för att hejda utflyttningen från Norrland. Befolkningen skulle få samma trygghet i sysselsättningen och likvärdiga levnadsvillkor med befolkningen i landet i övrigt. Uppbyggnaden av stödområdena, det successiva införandet av skilda former för stöd till företagarna och medvetna satsningar på stora industripolitiska projekt vände utflyttningsströmmen. Långsamt kunde Norrlandslänens befolkning börja se möjligheter att hejda utflyttningen och stagnationen och att i stället framdeles få en återflyttning till stånd. Den optimism som vi då kände har nu förbytts i djupaste oro. Utflyttningen har hejdats och detta tycks nu tas till intäkt för att allt är gott och att uppmärksamheten kan flyttas över till frågan om förhållandena inom länen. Därigenom skulle ansvaret i enlighet med centerns principer kunna övergå från central nivå till länsnivå. På central nivå har man i stället kastat sig över svårigheter för näringslivet i södra och mellersta Sverige och glömt bort oss i Mellannorrland. Ovanan vid svåra sysselsättningsproblem i dessa delar av landet är möjligen mera iögonfallande. Detta ändrar emellertid inte på fakta: den stora undersysselsättningen, den verkliga otryggheten i anställningen, bristerna i levnadsstandarden — de är alla norrländska problem. Låt mig få exemplifiera med mitt eget län. De senast tillgängliga siffrorna på hur stor del av befolkningen som förvärvsarbetar är 62,6 26 för Västernorrlands län mot 66,5 96 för landet som helhet. Västernorrland ligger därmed i botten bland länen. Lika tydlig är bilden när det gäller den akuta arbetslösheten. Vi har i dag ca 5 000 arbetslösa. En mycket stor del är unga. Endast tre län i Sverige har ännu högre arbetslöshetstal. Ytterligare ett, för mig ännu mera närliggande exempel: Försvarets fredsutredning föreslår nedläggning av LV 5 i Sundsvall, något som berör över 200 fast anställda. Regionalpolitiskt innebär det att länets ur sysselsättningssynpunkt bästa kommun drabbas. Trycket från kringliggande kommuner är stort — dessa saknar arbetstillfällen — och dagligen upplever vi behovet av ökade möjligheter till mera arbete i stället för en minskning. Detta är övergripande nationella fördelningsproblem och regionala problem som inte kan lösas inom länet. I Västernorrlands län arbetar landsting och länsstyrelse intensivt för att tillsammans med länsarbetsnämnd och företagarförening finna lösningar på Västernorrlands inlandsproblem, i ett projekt som med rätta fått stor uppmärksamhet — Inland Y. Man konstaterar därifrån entydigt: Vi kan hjälpa tätorter i inlandet — inte alla men några. Men vår hjälp kommer inte att förslå ens för att upp rätthålla en miniminivå av service och sysselsättning. Det krävs också direkta statliga insatser om inte de tänkta kvarvarande små tätorterna skall försvinna — och då inte bara små insatser. Det saknas minsann inte idéer och projekt för att klara en rimlig tätortsstruktur i inlandet. Plastoch gummiindustri i småföretagarformat lämpar sig utomordentligt väl för etablering i dessa orter. Aktiviteten för att skapa rimliga lokaliseringsförutsättningar för dessa är nu mycket hög. Landstingen och företagarföreningarna har i de båda länen tillsammans med länsstyrelserna aktivt engagerat sig för ett närmande till den norska marknaden för företagen i länet. Kring årsskiftet har man i Trondheim, som en förlängd arm för företagarföreningen, placerat en kontaktman för de många små företag som vill ut på exportmarknaden. Men länets stora strukturproblem och likvärdigheten i levnadsförhållanden i förhållande till landet i övrigt kommer att avgöras av vilka näringspolitiska insatser som sker på skogsområdet. Västernorrland svarar för en mycket stor del av all skogsbaserad produktion i landet. Det är nu nödvändigt att förädlingsgraden höjs genom att vi går in i en investeringsperiod för skogsindustrin där investeringarna också ges en stark social lönsamhet. Kramforsområdet och Ådalen måste få hjälp till en sådan förhöjd förädlingsnivå. För detta krävs i dagsläget rejäla statliga stimulanser. Diskussioner om råvaruförsörjningen måste leda till att inte marknadsmekanismernas avarter slår ut de många små sågarna från inlandet. Det är möjligen riktigt att råvarorna är knappa och inte räcker för alla landets mindre sågar. I den situationen måste samhället ta på sig ett ansvar för vilka landsändar som skall prioriteras ur råvarusynpunkt. Att Norrlandslänen därvid måste ges prioritet är enligt vår mening nödvändigt. Man har också skäl att erinra sig att det från de mellannorrländska länen Västernorrland och Jämtland förekommer en betydande export av skogsråvara till Norge. Den råvaran betyder mycket mätt med norska regionalpolitiska mått. Vi har förståelse för detta och vill självfallet inte stoppa den exporten. Men vi måste resa anspråk på gentjänster. Norges unika situation ur energisynpunkt kan skapa förutsättningar också för näringsliv i den svenska delen av Mittnorden — Västernorrland och Jämtland. I de förhandlingar kring energipolitiskt och industripolitiskt samarbete som pågår mellan Sverige och Norge bör anläggas ett regionalpolitiskt perspektiv som innebär, att framför allt de mellannorrländska länen kan dra nytta av kommande gemensamma industripolitiska projekt. Vi behöver betalning för vår skog inte i klingande mynt, utan i ”klingande sysselsättning”. Landstingens och länsstyrelsernas initiativ att tillsammans med näringslivet öppna norsk marknad för Mellannorrlands små företag behöver stöd för att kunna vidareutvecklas i den svåra kommunalekonomiska situation som råder. Det initiativet behöver nu i nästa etapp också kompletteras med en satsning från statlig sida på att förbättra flygtransporterna mellan Sverige, Norge och Finland på Mellannorrlands breddgrader. Det finns underlag för initiativ och utgångspunkter för projekt att satsa pengar i. Nu krävs också vilja att åter ta upp regionalpolitiken från 1970 talets första femårsperiod.